Herr talman! Jag avser att i mitt anförande behandla de regionalpolitiska frågorna i propositionen och arbetsmarknadsutskottets betänkande eller — rättare sagt — de regionalpolitiska försämringarna. Vi tycker på socialdemokratisk sida att det är anmärkningsvärt att regeringen nu föreslår stora och omfattande förändringar av de regionalpolitiska medlen, dels därför att regeringen om ett par månader avser att lägga fram en proposition i ämnet, dels därför att nedgången inom svenskt näringsliv är så markant f. n. Vad som behövs just nu är sannerligen inga inskränkningar i stödet och stimulansen till näringslivet i allmänhet och inom stödregionerna i synnerhet, där vi vet att nedgången är besvärande. Vi vet också alla att bostadsbyggandet, som har så stor betydelse för sysselsättningen, har minskat katastrofalt och ligger mycket lågt istort sett i hela landet. Investeringarna inom industrin är låga och i stödområdena närmast obefintliga. Och det märkliga är att regeringen nu lägger fram förslag om avsevärda försämringar av regionalpolitiken. Jag vill påstå att det är att medvetet försämra den situation som föreligger. Jag skulle vilja anknyta till Alf Wennerfors resonemang tidigare i dag, där han ondgjorde sig över att vi påstod att man medvetet gör försämringar. Jag påstår fortfarande att det är på det sättet genom den arbetsmarknadspolitik som förs och de åtgärder som nu vidtas. Alf Wennerfors är inte här nu, men det kan jag inte rå för, eftersom jag kommer upp så sent. Vi har tillsammans — Alf Wennerfors och jag och de övriga i utskottet — gjort resor ute i landet där vi fått möjlighet att sätta oss in i problemen i olika områden och i stödområdena i synnerhet. Jag skulle gärna vilja veta vad det är som motiverar att man vidtar de försämringar som det är fråga om. Förslagen innebär, menar jag, att man medvetet kommer att försämra situationen för människorna i de regioner som blir drabbade. De innebär också att det blir de svagaste regionerna i samhället som ånyo kommer att få bära den tyngsta bördan. Flera av de åtgärder som regeringen föreslår under avsnittet Arbetsmarknadspolitiken kommer också att få denna verkan, vilket tidigare i dag har belysts här. Regeringsförslaget att dra ner det regionalpolitiska stödet med 300 milj.kr. innebär att stödområdena 1-3 drabbas i första hand. Detta drabbar inte mindre än 66 kommuner, varav flera har akuta sysselsättningsproblem i dag. Tidigare har man haft rätt att få ränteoch amorteringsfria avskrivningslån för maskiner och inventarier. Men den möjligheten kommer nu att tas bort, och man kan fråga sig av vilken anledning. Vi vet, som jag sade förut, att behovet är mycket stort och välmotiverat. I samma stödområden, 1-3, tas rätten att få lokaliseringslån till rörélsekapital bort. Samma sak har också föreslagits när det gäller rätten att få lokaliseringslån till marknadsföring och produktutveckling. Där har emellertid utskottets majoritet begärt ett nytt förslag i den proposition som kommer till våren och alltså ändrat på regeringens förslag. Behovet av de stöd som jag här har nämnt har varit utomordentligt stort — det råder ingen tvekan om den saken. Man kan fråga sig av vilken anledning man vill göra dessa förändringar. Jag tycker det är helt oförklarligt när det gäller just den här typen av stöd. Det värsta är kanske emellertid att rätten till lokaliseringslån skärs ner i samtliga landets stödkommuner, från 70 90 till 35 26 av det godkända stödunderlaget. Vi socialdemokrater kan inte acceptera en sådan politik. Vi har hävdat att man skall kunna arbeta sig ur den ekonomiska kris som de borgerliga regeringarna har försatt oss i. Härvid menar vi att även de svagt utvecklade områdena måste få möjligheter att dra sitt strå till stacken, och att människorna inom dessa områden också skall kunna få sysselsättning. Vi måste så att säga få alle man till pumparna så att vi kan producera mer, exportera mer och betala de skulder vi fått oss pådragna från det ögonblick vi fick borgerliga regeringar i landet. Regeringen har följt svältlinjen, dvs. att vi skall svälta oss ur krisen. Det menar vi är en helt omöjlig linje när det gäller att komma till rätta med de stora problem det är fråga om. Vi måste, som jag säger, arbeta oss ur denna kris. Regeringens naiva resonemang om att banker och andra finansieringskällor skall ställa upp i stället är utomordentligt egendomlig, tycker jag. Vi vet att det redan nu råder svårigheter att placera IG-lån. Det är omöjligt att bankerna kommer att bevilja lån till de förmånliga regler som hittilldags har gällt för våra stödformer. Visserligen kommer man kanske att bevilja lån — det är mycket möjligt — men till vilka räntekostnader och amorteringskostnader? Vi skall inte inbilla oss att bankerna ger lånen gratis. Mig veterligt finns det ingen bank i det här landet som idkar välgörenhet av något slag, och det kommer det inte att finnas i fortsättningen heller. Under alla förhållanden är tidpunkten för en försämring av stödformerna felaktigt vald. Därför yrkar jag avslag på den del av propositionen som jag berört och bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I reservation nr 6 har arbetsmarknadsutskottets moderata ledamöter redovisat förslag till besparingar av statens utgifter till ett belopp av 130 milj.kr. Samtliga dessa förslag gäller arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde. Det första av dessa förslag gäller bidragen till kommunala beredskapsarbeten. Statsbidrag utgår i dag som bekant med 75 96 av lönekostnaderna. Till detta kommer ett tilläggsbidrag, som utgår med 20 96 av skillnaden mellan det godkända bidragsunderlaget och grundbidraget i arbeten som medför investeringar i byggnader och anläggningar. Vårt förslag innebär att detta bidrag skall sänkas från 20 Yo till 15 26. Vi markerar dock särskilt att detta förslag inte skall medföra några konsekvenser för de sämst ställda kommunerna. Det andra besparingsförslaget gäller minskat stöd till industribeställningar. Vi erinrar om att AMS redan nu förfogar över ett större anslag än vad verket har begärt. För nästa budgetår begär AMS 10 milj.kr. Mot den bakgrunden bör vårt besparingsförslag på 60 milj.kr. vara rimligt. Det tredje förslaget gäller den fortsatta utbyggnaden av arbetsmarknadsinstituten. I dagsläget är AMI-organisationen utbyggd med ca. 150 arbetslag. Det återstår 20-30 arbetslag att bygga upp. Vi föreslår att man nu sätter stopp för den fortsatta utbyggnaden, bl.a. för att överväga hur den framtida ambitionsnivån bör se ut. Det förslag som vi har redovisat i motion nr 11, och som vi reservanter har ställt oss bakom, skall ses som ett led i vår strävan att skapa bättre balans i statsbudgeten. Som framgått av debatten tidigare i dag har vi redovisat ett stort antal besparingar i statens utgifter. Detta medför att vi dels kan inleda vår föreslagna marginalskattesänkning redan från nästa år, dels kan betala den genom de besparingar som vi har föreslagit och inte genom skatter som ytterligare försämrar vårt lands konkurrenskraft. Att införa en proms — eller att fortsätta höjningarna av arbetsgivaravgifterna—i ett läge där vårt land mest av allt behöver investeringar i näringslivet, är att sätta en broms på de krafter som skall skapa utveckling och förnyelse och därmed säkra sysselsättning och välfärd. Herr talman! Det finns emellertid anledning att jag redovisar ytterligare några synpunkter rörande arbetsmarknadsinstituten. Även om — som det har uppgetts till oss — arbetslagen synes fungera väl, finns det andra problemställningar som är värda att uppmärksamma. Detta förhållande motiverar ytterligare att man nu stannar upp och gör en utvärdering av organisationen som sådan. Jag vill först påminna om de problem som uppkom i samband med bildandet av den nya organisationen. Den dåvarande regeringens organisationsförslag blev som bekant åtskilligt försenat. En viktig orsak till att dessa problem tornade upp sig var statens övertagande av de uppgifter som tidigare låg hos de fristående arbetspsykologiska instituten. I praktiken innebar reformen att man socialiserade nio privata företag med ca 40 lokalkontor, spridda över hela landet med sammanlagt 300 anställda. I sin tur innebar detta att man till 90 26 monopoliserade den berörda verksamheten hos staten. Vi moderater tog avstånd från dessa planer, när ärendet var uppe i riksdagen. Det framgår av vår reservation, som då fogades till det aktuella betänkandet från arbetsmarknadsutskottet. Nu när vi sitter med facit i hand visar det sig att allt det som vi då varnade för mer eller mindre har besannats. Integrationen av tre disparata system i en och samma organisation har inte lyckats. Effektivitetsförlusterna är mycket höga. Kompetensuttunningen accelererar snabbt. Möjligheterna att effektivisera och ekonomisera genom upparbetandet av alternativa marknader har helt försvunnit. Kort sagt innebär erfarenheterna av den nuvarande verksamheten att den blivit alltför statisk — det förekommer egentligen ingen kvalificerad metodutveckling. Att arbetsmarknadsinstituten ur organisatorisk och effektivitetsmässig synpunkt inte har kommit ens i närheten av vad man förväntade sig vitsordas av psykologer som på nära håll har följt denna verksamhet. Två chefpsykologer, som i samband med statens övertagande av de fristående företagen övergick till en forskningsinstitution, föreslog att man skulle samla de arbetspsykologiska resurserna i ett särskilt bolag med resultatsoch lönsamhetskrav. Från denna institutions sida, som heter Rådet för företagsledningsoch arbetslivsfrågor, FA-rådet, föreligger ett klart intresse för samhällsekonomiska forskningsområden. Detta intresse bör man enligt vår mening allvarligt ta fasta på, framför allt nu när landet befinner sig i ett läge där man förutsättningslöst måste pröva på vilket sätt den offentliga sektorn kan strukturomvandlas och ekonomiseras. Herr talman! Till sist skall jag kommentera det särskilda yttrande som vi fogat till arbetsmarknadsutskottets betänkande. Det gäller frågan om användningen av arbetsgivaravgifter som regionalpolitiskt medel. I det yttrandet konstaterar vi att den nuvarande regionalpolitiken inte fått den effekt som är önskvärd. Det är därför nödvändigt att man i framtiden söker sig fram på nya vägar. Enligt vår uppfattning bör generellt verkande medel komma till ökad användning på bekostnad av det nuvarande i allt väsentligt selektiva stödsystemet. Ett generellt medel av stort intresse är att variera arbetsgivaravgiften med hänsyn till situationen i olika regioner. Vi hälsar därför med tillfredsställelse det utredningsarbete som pågår i denna fråga och förutsätter att den aviserade regionalpolitiska propositionen kommer att innehålla förslag i denna riktning. > Vi har funnit att de hittills utnyttjade regionalpolitiska stödformerna inte förmår häva de nuvarande trenderna. Ensidigt riktade stödåtgärder gynnar inte det näringsliv som redan finns i stödområdet. Konkurrensen kan snedvridas och sysselsättningen hotas i de företag som redan är etablerade på orten i fråga. Riktade stödåtgärder kräver dessutom en byråkratisk beslutsprocess, och man riskerar att behandla vissa företag orättvist. En tyngdpunktsförskjutning måste nu ske när det gäller statens engagemang på skilda områden, från en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn till en ökad stimulans med generella medel av hela näringslivet. Vad frågan ytterst gäller är vilka kostnader för selektiva åtgärder på t.ex. arbetsmarknadsoch regionalpolitikens område vi kan tillåta belasta vår internationella konkurrenskraft. Summerar man alla de krav på nyetableringar, nylokaliseringar etc. som kommunerna har redovisat i Länsplanering 80, kan man lätt konstatera att nyföretagandet i Sverige måste mångfaldigas. Allt fler kommuner har begärt att bli förklarade som stödkommuner och i konsekvens därmed få tillhöra stödområdet. Vid de många studiebesök ute i olika län som vi ledamöter i arbetsmarknadsutskottet har företagit under åren, har vi kunnat konstatera att en inplacering i stödområdet är ett hett eftertraktat mål för många kommunalpolitiker. Denna utveckling bekräftar vår uppfattning att generellt verkande medel är att föredra framför selektiva åtgärder. Alternativet till detta synsätt är att successivt tvingas acceptera de kommunala kraven, med den risk detta innebär att hela landet snart förvandlas till ett enda stödområde. Är det på detta sätt, herr talman, som solidariteten från oss som bor i Sydoch Mellansverige med dem som bor i utsatta områden i Norrland och på Gotland skall uttryckas? I ett senare inlägg kommer min kollega Anders Högmark att kommentera Övriga regionalpolitiska problemställningar som vi tagit upp i våra motioner, så jag ber att få hänvisa till hans anförande. Vad läget nu kräver är inte överbudspolitik, utan den mest angelägna uppgiften när det gäller att säkra arbete åt alla är att skapa en ekonomisk, social och näringspolitisk miljö, där skaparlusta, personliga insatser och arbetsvilja befrämjas. Den i särklass viktigaste åtgärden därvid är att förbättra industrins lönsamhet och vidta sådana åtgärder som stärker näringslivets konkurrenskraft inte minst gentemot utlandet. Vad det svenska näringslivet i dag lider av är obalans i kostnaderna och en dålig anpassning till förändringarna på världsmarknaden. Därför krävs en politik som kan sänka näringslivets kostnader och som gynnar tillväxten. Därmed kan situationen förbättras i landets alla regioner. De regionalpolitiska åtgärderna innebär eljest att man flyttar sysselsättningsproblemen mellan och inom regionerna. I takt med en sådan omläggning av politiken som vi förordar kan de selektiva styrmedlen och subventionerna avvecklas till gagn för oss alla. En framgångsrik arbetsmarknadsoch regionalpolitik måste baseras på åtgärder som kan ge förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är ju detta näringsliv som ytterst skall bära upp och försörja den offentliga sektorn! Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservationerna 5, 6 och 8 i arbetsmarknadsutskottets betänkande samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! De senaste månadernas arbetslöshetssiffror är ur svensk synvinkel mycket höga, 127000 personer i september och 133 000 vid oktobermätningen. Så höga har inte siffrorna procentuellt sett varit sedan början på 70-talet. z z I mitt eget hemlän är situationen allvarligare än på länge: över 10 000 arbetslösa och 18 sökande till varje jobb. I min hemkommun var 1615 personer arbetslösa, och de hade 130 lediga jobb att välja mellan vid mättillfället i oktober. Det är höga och oroande siffror i ett land där vi politiker har som mål att alla människor som vill förvärvsarbeta också skall kunna göra det. F.n. drabbas männen mer än kvinnorna, trots dessas högre arbetslöshet, och det beror på nedgången i industrisysselsättningen. Det är till stor del den tunga industrin som drar ned sin sysselsättning, utan att andra jobb kommer i stället. När det gäller ungdomarna i åldern 16-19 år är mer än 10 96 arbetslösa. De unga flickorna drabbas hårt och har en arbetslöshetsprocent på 16 96. De unga invandrarna drabbas ännu hårdare och hade en arbetslöshetsprocent i september på 17 96. Besvärligast är det kanske för 18-19-åringarna. Införandet av den företagsförlagda gymnasieutbildningen har förbättrat situationen för ungdomar i åldern 16-17 år. Antalet människor som berörs av varsel har också ökat. Arbetslöshetstiderna blir längre. Det är naturligtvis ingen hjälp för den som är arbetslös att få höra att andra länder i västvärlden har en högre arbetslöshet än Sverige. Och situationen är oroande i vårt land. Men arbetslöshetssiffrorna i t.ex. USA på 7,5 96, i Västtyskland på över 5 26 och i Danmark på ungefär 10 96 borde ge oppositionen en tankeställare när man bedömer den arbetsmarknadspolitik som bedrivs i Sverige. Skall vi kunna vända på utvecklingen och skapa nya jobb behövs det för det första åtgärder med verkan på kort sikt, dvs. arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag, och för det andra behövs långsiktiga åtgärder för att vi skall få balans i vår ekonomi. AMS har tidigare i år fått en förstärkning på 2,1 miljarder kronor förutom budgetanslaget till beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning m.m., åtgärder som redan haft en uppbromsande effekt på ökningen av arbetslösheten. Totalt har det satsats ungefär 6,6 miljarder på arbetsmarknadspolitiska åtgärder hittills det här året. Regeringens program för en ekonomisk offensiv, som vi behandlar här i kammaren i dag, hör till de långsiktiga åtgärder som behövs. Programmet innehåller det som Ullstenplanen föreslog: en nödvändig åtstramning kombinerad med offensiva satsningar för att få växtkraft i näringslivet och tryggare jobb. Det finns inga genvägar till återvunnen balans. Sveriges problem är att vi konsumerar mer än vi producerar. Då måste vi minska konsumtionen och öka produktionen. Vårt problem är att vi inte betalar för en tredjedel av statsutgifterna utan lånar till dem. Då vi inte är beredda att höja skatterna finns ingen annan väg än att minska utgifterna. Industrins svårigheter beror på att det varit för dyrt att tillverka svenska varor. Då måste vi på ena eller andra sättet se till att det blir billigare, så att det går att sälja varorna. När det gäller de besparingsåtgärder inom arbetsmarknadsutskottets område som vi diskuterar i dag, skall jag ge några synpunkter på de besparingar som rör det regionalpolitiska stödet. Jag har i och för sig förståelse för det argument som socialdemokraterna framför, att det är onödigt att redan nu förändra det regionalpolitiska stödet, när det kommer en proposition våren 1982. Men det finns faktiskt skäl som talar för. Bl. a. är lokaliseringsstödets nuvarande konstruktion sådan att det krävs en industriell expansion för att stödet skall komma till användning. I de områden som verkligen behöver ett mer differentierat näringsliv—i det inre av skogslänen — är den industriella expansionen näst intill obefintlig. Det finns därför en hel del pengar som aldrig kommer till användning. Jag tycker också att den här besparingsåtgärden kan ses som ett steg på vägen att förskjuta tyngdpunkten av stödet till de områden som bäst behöver det. Vi har den uppfattningen att stödområdet bör reduceras, och därför tycker jag inte att socialdemokraternas argumentation håller. Moderaterna har presenterat en besparingslista i anslutning till proposition nr 130. Sten Svensson angav att man ville satsa på sparåtgärder för att få ihop till finansieringen till marginalskattesänkningen. Vad jag inte kan förstå är moderaternas särskilda yttrande när det gäller den differentierade arbetsgivaravgiften. Visserligen har moderaterna en motion om saken, men eftersom industriministern för länge sedan har tillsatt en utredning, som redan har lämnat sitt förslag, så borde det kanske inte behövas något särskilt yttrande i det avseendet. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de socialdemokratiska och moderata reservationerna.
Herr talman! Eva Winther säger att det finns vissa skäl att ändra det regionalpolitiska stödet, och detta motiveras med att stödet bör ges där det bäst behövs. Det är klart, men det är väl ändå så, att det kan vara lämpligt att ge stöd där det över huvud taget behövs. Det är ju inte meningen att det skall försämras där stödet bäst behövs. Dessutom innebär ju den proposition som nu lagts fram att stödet kommer att försämras inom samtliga stödområden. Därför ser vi hur sysselsättningen minskar i de delar av landet som i dag inte tillhör stödområdet men som också skulle behöva stöd. Nu utgår tyvärr inte något stöd. Problemen är emellertid mycket stora. Med den nuvarande uppläggningen kommer man inte att få det bättre i exempelvis Norrbotten — om vi nu utgår ifrån att det kanske är sämst där — bara därför att andra stödområden får det sämre. Därför är det inte logiskt att hantera frågan som regeringen har gjort. Om man skall göra en ändring till våren, hade det varit lämpligt att ta upp samtliga frågor på en gång. Dessutom kan man ifrågasätta, om det över huvud taget är vettigt att minska stödet med tanke på situationen på arbetsmarknaden i dag. I stället behövs det kanske ytterligare stöd på flera håll. Enligt vår uppfattning borde det inte bli någon ändring, vilket gör att vi yrkar avslag på propositionen.
Herr talman! Eva Winther sade att vårt särskilda yttrande inte är behövligt. Jag vill redovisa en motsatt ståndpunkt. Det är en viktig markering. Den är viktig av två skäl. För det första anser vi att förslaget måste komma så snart som möjligt för att det skall sätta sin prägel på det fortsatta arbetet. För det andra skall markeringen uppfattas som ett kraftfullt stöd till herr Åsling, om han kommer med förslag som innebär en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Han skall också ha klart för sig, liksom hela regeringen, att det också är en markering av att vi inte vill se några förslag som innebär en höjning av arbetsgivaravgifterna.
Herr talman! Bernt Nilsson sade att det måste vara felaktigt att minska stödet i dag. Men det här är ju ett stöd som inte kommer till användning, eftersom vi inte har någon expansion inom näringslivet. Stödets konstruktion är sådan att det inte kommer till användning, om vi inte har någon expansion. F. n. används det därför inte, och då kan vi lika gärna dra ned en del när det gäller dessa pengar. ERU är nu klart med en mycket intressant utvärdering av det regionalpolitiska stödet, och där redovisas just de här synpunkterna. Man framhåller att det regionalpolitiska stödet inte används på grund av att det inte finns någon expansion inom näringslivet. Naturligtvis håller jag med Bernt Nilsson om att problemen är mycket stora på många håll, men frågan är om de skall lösas med regionalpolitiska åtgärder. När det gäller orter som ligger utanför stödområdet bör man ju i stället använda sig av arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska åtgärder. Sten Svensson sade att det särskilda yttrandet skall utgöra en markering. Naturligtvis, men i regel brukar väl tillgodosedda krav inte medföra att man använder sig av möjligheten att avge ett särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande eller en reservation tillgriper man väl när man är missnöjd med någonting.
Herr talman! Eva Winther kom med en underlig motivering i det senaste inlägget. Hon sade, att eftersom det inte finns någon expansion i stödområdena, kan man utan vidare ta bort det här stödet. Jag vet inte om den synen är representativ för regeringen. Har regeringen den synen är det verkligen dags för den att lämna in. Man tycker alltså att eftersom det inte sker någon expansion, går det inte att fortsätta med stödet. Så kan man inte resonera. Här måste vi först och främst få till stånd en allmän politik som gör att företagen kan arbeta. Och naturligtvis måste man fortsätta att ge lokaliseringspolitiskt stöd. När vi har varit ute i de olika regionerna har vi sett att det lokaliseringspolitiska stöd som ges verkligen har stor betydelse. Jag är alltså förvånad över Eva Winthers motivering för att ta bort stödet.
Herr talman! Det är angeläget att man driver på och tillkännager sin uppfattning om vikten av att man kommer fram så snabbt som möjligt på det här området. Vi har i det särskilda yttrandet markerat att generellt verkande medel måste komma till ökad användning på bekostnad av det nuvarande, i allt väsentligt selektiva stödsystemet. Vi tycker att den meningen dåligt kommer till uttryck i utskottsmajoritetens uttalanden, och därför finner vi det angeläget att särskilt understryka den i det särskilda yttrandet.

Därigenom kan man orsaka en sämre sysselsättningsutveckling än eljest. Det är mycket angeläget att föra fram den synpunkten.
Herr talman! Till Sten Svensson vill jag slutligen säga att jag inte har någon 11 november 1981 2nnan mening än han om behovet av differentierade arbetsgivaravgifter. Jag tror att det är ett bra medel, som skall användas. Det håller väl både folkpartiet och centern med om, eftersom industriministern begärt en utredning om det. Bernt Nilsson tyckte att det var en underlig argumentation jag förde. Men det är väl lika bra att dra in de pengar som inte används? Det här är en stödform som bara fungerar när man har en expansion i näringslivet. Det är ju bättre att vi sparar in de pengar som inte behövs, så att vi får medel till insatser som kan åstadkomma ett expansivt näringsliv. Det gör vi också genom att försöka minska näringslivets kostnader. Det kan också vara rimligare att använda de pengarna för andra insatser, t.ex. till att minska arbetsgivaravgifterna. Det är möjligt att det kan innebära en bättre skjuts för näringslivet. Jag tror att vi får se över de stödformer vi har, så att de verkligen ger den effekt vi avser att de skall ge.

Herr talman! Tisdagen den 27 oktober hade avdelningsdirektören i AMS, Åke Dahlberg, en artikel i Dagens Nyheter under rubriken: AMS granskar regeringens stabiliseringspaket: ”Kalkylerna håller inte”. Åke Dahlbergs konstaterande är att det s.k. stabiliseringspaketet inte på långa vägar ger de effekter som regeringen har förutsatt. Devalveringen, tidigareläggningen av statligt byggande och den tillfälliga rekryteringsstimulansen ger möjligen en liten effekt men motiverar inte den skönmålning som ges i den borgerliga utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet. En av de punkter som Åke Dahlberg pekar på är att regeringen tror att de pengar som har anslagits för tidigareläggning av statliga byggnadsprojekt tillsammans med beslut om start för vissa sjukhusbyggen kommer att ge 10 000 jobb i vinter. Dahlberg kommenterar detta så här: ”Kalkylen håller inte av flera skäl. Många av projekten, som sammanlagt kommer att kosta ca. 1,5 miljarder kronor, sträcker sig betydligt längre än över vinterperioden, i vissa fall flera år framåt. Lågt räknat är den genomsnittliga byggtiden ett år, och bara lönekostnaden för 10 000 personer uppgår i stort sett till 1,5 miljarder kronor. Kalkylen förutsätter sålunda projekt med nära nog obefintlig materialkostnad, som kan uppföras omedelbart.” Med den erfarenhet AMS har konstateras att den effekt på sysselsättningen inom byggnadsområdet som regeringen basunerade ut inte har verkligheten som grund. En fundering i sammanhanget är på sin plats: Vore det inte bättre att använda sig av de kunskaper som finns hos AMS än att bygga luftslott? Men värre är att regeringen inte lägger fram förslag som ger en förbättring av sysselsättningsläget. Det är inte vackra ord utan praktiska åtgärder som behövs. Vi kan slå fast att vi får en arbetslöshet inom byggfacket i vinter som är helt oacceptabel. Birgit Friggebo frågade tidigare i dag Lars Tobisson vad han svarar arbetslösa byggnadsarbetare om moderaternas politik går igenom. Vad svarar utskottsmajoriteten de arbetslösa byggnadsarbetarna? De 30-40 20 av byggnadsarbetarna i Kopparberg som är arbetslösa är intresserade av ett svar. De 8 000 byggnadsarbetare i landet som är arbetslösa vill också ha ett svar. De som har varslats om permittering och avsked vill ha ett svar. Den mängd ungdomar som går i utbildning men som ser sina möjligheter att slutföra utbildningen minska för varje vecka är också intresserade av ett svar. Klart är att genom regeringens politik har vi på denna sektor stora problem, och skadeverkningarna blir betydande när fundamenten, arbetskraften, byggmaterielindustrin, alltså de s.k. produktionsfaktorerna, slås ut — och detta i ett läge där vi har brist på bostäder. Jag övergår härefter till att kommentera några av våra reservationer, och jag börjar med några kommentarer till det s.k. detaljplaneringsbidraget. Utskottsmajoriteten anför som skäl för ett avskaffande att bidragets betydelse är liten. Dessutom säger man att objektsreserven f. n. överstiger behovet. Den situation på arbetsmarknaden som vi har borde rimligen inte ge anledning till att ta bort möjligheter att på allt sätt motverka en öppen arbetslöshet. Att objektsreserven f. n. överstiger behovet är rimligen inget argument för att ta bort bidraget. Nästa fråga som jag skall kommentera är vårt krav på att regeringen skall lägga fram förslag om nya och höjda dagpenningklasser i arbetslöshetsförsäkringen. Att intresset för denna fråga är litet från borgerligheten har vi lärt oss. Det är av vikt att de arbetslösa får detta besked. Vi har ofta från socialdemokratisk sida krävt att arbetslöshetsersättningen skall höjas. Skälet är att det är orimligt att arbetslösheten också skall kombineras med en stark neddragning av levnadsstandarden. Utskottsmajoriteten säger: ”Frågan om ökning av dagpenningbeloppen får på vanligt sätt övervägas i samband med budgetarbetet.” Konstaterandet är samtidigt ett besked till de arbetslösa: Det blev inget nu heller. Den sista punkten som jag skall ta upp är det konstaterande som står på s. 11i betänkandet. Bland de åtgärder som räknas upp som skall ge arbete åt ungdomar finns en som möjligen är av borgerlig ideologisk natur men som inte har något av sysselsättningsstimulans. Det gäller ändringen i anställningsskyddslagen så att det blir tillåtet med provanställning. Arne Fransson påpekade att om provanställningen skulle få någon effekt måste arbetsgivarnas organisationer ta sitt ansvar. Dagsläget är det att i nästan alla kollektivavtal finns regler för hur man på de olika yrkesområdena skall förfara med provanställningar. Vad man nu gör är att ge de företag som inte har avtalsfrågan ordnad rätt att fritt anställa och avskeda arbetstagare utan hänsyn till någon motpart. Det är alltså i första hand oorganiserade enmansföretag som Arne Fransson ömmar för, och jag kan förstå att han här tar den ställningen. Borgerligheten möter en stigande arbetslöshet med att försämra det lilla anställningsskydd som nu finns. Nr 24 Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de socialdemokratiska

Herr talman! Kjell-Olof Feldt och Carl-Henrik Hermansson har båda frågat mig varför tillståndsprövningen av svenska företags utlandsinvesteringar avskaffats. Jag vill inledningsvis klargöra att tillståndsprövningen för svenska företags utlandsinvesteringar inte avskaffats. Däremot har tillämpningsbestämmelserna ändrats. Ändringen innebär att det inte längre skall vara ett krav att visa att en tilltänkt investering kommer att ge en gynnsam effekt på vår bytesbalans. Detta krav har visat sig omöjligt att tillämpa i praktiken. Det har inte heller haft nämnvärd påverkan på valutastyrelsens beslut i enskilda fall. Kravet har emellertid medfört betydande administrativt merarbete för både riksbanken och företagen. Jag anser det angeläget att avskaffa onödiga restriktioner som inte i praktiken fyller någon egentlig uppgift, utan endast medför byråkrati och krångel. Ändringen torde inte komma att leda till någon nämnvärd ökning av de svenska investeringarna utomlands. Det är alltså endast den del av tillståndsprövningen som avser bytesbalanseffekten som avskaffats. Kvar står prövningen av investeringens karaktär, dvs. en kontroll av att den avser en direkt investering och inte en portföljinvestering. Vidare kommer, så länge valutasituationen så kräver, villkor att ställas att direkta investeringar utomlands skall finansieras genom upplåning i utlandet av det investerande företaget. I vissa fall kan, som hittills, finansieringskravet helt eller delvis efterges. I enlighet med ingångna internationella överenskommelser har vi dessutom möjlighet att avslå ansökningar om direkta investeringar i utlandet, om dessa bedöms åsamka Sverige utomordentlig skada. Vid denna prövning kan bl.a. industrioch sysselsättningspolitiska synpunkter anläggas. Avslutningsvis vill jag också understryka att det enligt min mening inte finns anledning att ha en generellt negativ syn på att svenska företag investerar utomlands. Jag delar den uppfattning som kommer till uttryck i den sittande valutakommitténs expertrapporter, nämligen att utlandsproduktionen gör det möjligt för företagen att växa sig större än de annars skulle ha kunnat. Utan utlandsproduktion skulle våra stora internationella koncerner inte kunna upprätthålla samma nivå på sin forskningsoch utvecklingsverksamhet eller samma vitt förgrenade nät av egna försäljningsbolag runt om i världen. Man kan fråga sig hur företag som SKF, Atlas Copco, Astra, L M Ericsson m.fl. över huvud taget skulle ha kunnat hävda sig på utlandsmarknaderna i dag, om de hade varit hänvisade enbart till produktion i och export från Sverige. Det är uppenbart att investeringar utomlands ger marknads-, stordriftsoch specialiseringsfördelar som ökar företagens totala konkurrenskraft. På sikt har detta en positiv inverkan också på såväl exporten från Sverige som sysselsättningen. Investeringar utomlands utgör således ett komplement snarare än ett alternativ till investeringar i Sverige. I kampen för att få ner bytesbalansunderskottet utgör de företag som arbetar internationellt en ovärdelig tillgång. Det är av vital betydelse för nationen att deras utvecklingsmöjligheter inte onödigtvis hämmas.

Herr talman! Budgetministern hävdar i sitt svar att det egentligen inte är mycket som har hänt. Tillståndsprövningen kvarstår — det är bara kravet på de gynnsamma effekterna på bytesbalansen som har slopats. Men jag har här framför mig pressmeddelandet från Sveriges riksbank daterat den 30 oktober. Där sägs det i rubriken: Beslut av valutastyrelsen — svenska direkta investeringar i utlandet blir fria. I texten står det: De nya reglerna innebär att alla direkta investeringar i princip kommer att bifallas. Då återstår det väl ingen tillståndsprövning, herr Wirtén, utan det är fritt fram. Det som har hänt är att Sverige har sagt upp sin reservation till OECD:s kapitalliberaliseringskod. Och det har flera konsekvenser än att bara gälla svenska företags utlandsinvesteringar. Det innebär för det första att ingående direkta investeringar blir fria, dvs. det blir fritt fram för utländska företag att köpa upp svenska företag. Det kan betyda att det blir nedläggningar av svenska företag, att det sker konkurrensbegränsningar och att multinationella koncerner på detta sätt försöker röja vägen för en egen marknad. För det andra betyder det att utländska aktier fritt kan introduceras på den svenska aktiebörsen. Det betyder i sin tur att svenskt riskvilligt kapital inte längre reserveras för svenska företag utan kan gå till utländska investeringar. För det tredje innebär det att svenska investeringar utomlands i praktiken blir fria. Riksbanken talar nog sanning i sin presskommuniké. Det är märkligt att man gör ett sådant uttalande, eftersom det f: n. pågår en särskild utredning som skall utvärdera effekterna av de svenska företagens utlandsinvesteringar, effekterna på sysselsättningen, på företagens utveckling här i landet. Nu står budgetministern här och är redan färdig att påstå att det inte har varit några negativa effekter, att prövningen har varit helt meningslös. Hur kan han göra det innan vi har fått några resultat från den utredning som regeringen själv har tillsatt? Motivet för att införa denna reservation var hänsynen till bytesbalansen. Det var 1969. Bytesbalanssituationen är i dag tiofalt svårare än den var 1969. Och bankofullmäktige säger i sin skrivelse att det nog hade varit naturligt att bibehålla nuvarande kontroll, men man överger den alltså. Jag måste fråga budgetministern: Vilka är skälen? Han talar om att han är motståndare till regleringar och kontroll, men det kan man ju vara i de fall där regleringar och kontroll inte behövs. Behövs sådana inte längre med hänsyn till bytesbalansen? Vi skall ju nu övertyga de svenska löntagarna om att de skall avstå från lönehöjningar för att möjliggöra investeringar. Vad händer om slussarna öppnas helt för investeringar utomlands? Detta är nu ett faktum. Jag tycker att budgetministern i sitt svar egentligen bara visar, att de skäl som har funnits för denna reservation fortfarande finns. Jag måste fråga: Har vi utsatts för något obehag från OECD:s sida? Har någon skada drabbat Sverige för att vi haft denna kontroll över utlandsinvesteringarna?

Herr talman! Jag tackar för svaret, men jag finner det helt otillfredsställande. Ekonomioch budgetministern har över huvud taget inte svarat på de frågor som har ställts. Frågan från min sida var följande: Varför har tillståndsprövningen av svenska företags utlandsinvesteringar i princip avskaffats? Jag väntar liksom Kjell-Olof Feldt på ett svar på den frågan. Sedan vill jag omedelbart säga att jag inte delar herr Wirténs uppfattning om den positiva inverkan av en ökning av antalet anställda i svenskägda företag utomlands. Jag hävdar för min del att det finns ett bestämt samband mellan det faktum att industrisysselsättningen här i Sverige har minskat med ungefär 100 000 människor under 1970-talet och att den samtidigt har ökat med ungefär lika många i svenskägda företag utomlands. I realiteten har det skett en export av arbetstillfällen ifrån den svenska industrin, och den utvecklingen är det angeläget att stoppa. De fackliga huvudorganisationerna har kraftigt protesterat mot att det nu blir fritt fram för företagens utlandsinvesteringar. ”Det är ofattbart att regeringen i ett läge med stora problem för sysselsättning och betalningsbalansi stället för att skärpa kraven i praktiken slopar prövningen av företagens utlandsinvesteringar”, säger en representant för LO. Han fortsätter: ”Risken är stor att vi nu får en okontrollerad, snabbt ökande utflyttning av svenskt kapital och hela företag.” I en rapport till nästa års kongress konstaterar TCO att redan de tidigare möjligheterna till kontroll av utlandsinvesteringarna utnyttjats för sparsamt, och man understryker kravet på en medveten politik för hur man skall se på svenska företags investeringar i andra länder. TCO-materialet visar också klart på en trendmässig ökning av utlandsinvesteringarnas andel av de totala investeringarna. 1979 gick 22 96 av företagens nysatsningar till utlandet. —De hade behövts här hemma. Den senaste statistiken visar också på en rekordökning. Under de tre första kvartalen i år investerade svenska företag drygt 3 miljarder kronor utomlands mot knappt 2,7 miljarder under motsvarande period 1980 och 2,3 miljarder 1979. Nu säger herr Wirtén att man inte har släppt utlandsinvesteringarna fria. Men då vill också jag, som Kjell-Olof Feldt gjorde, ta fram pressmeddelandet från Sveriges riksbank av den 30 oktober 1981. Där står det: ”De nya reglerna innebär att alla direkta investeringar i princip kommer att bifallas.” Vad innebär detta, herr Wirtén, om inte att man i praktiken släpper svenska direkta investeringar i utlandet fria? Då är ju vad herr Wirtén har sagt i sitt svar faktiskt vilseledande för riksdagen.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson säger att jag har vilselett kammaren när jag påstår att den här kontrollen inte är avskaffad. Men, Carl-Henrik Hermansson, det framgår mycket tydligt av det svar jag lämnat att de väsentliga delarna i kravet på kontroll kvarstår. Det gäller exempelvis kontroll av industrioch sysselsättningspolitiska skäl och även kontroll i andra hänseenden. Vad som här har hänt är att man har släppt på kravet på kontroll när det gäller bytesbalanseffekten. I det avseendet är Kjell-Olof Feldt konsekvent i sin kritik av svaret, för som han själv påpekat är ju detta ingen ny företeelse. Det första beslutet om den här kontrollen fattades 1969, och 1973 gjordes en framställning från riksbanksfullmäktige om att få en liberalisering av kontrollen när det gällde de direkta investeringarna utomlands, Den dåvarande socialdemokratiska regeringen, som Kjell-Olof Feldt ingick i, beslöt emellertid att låta bestämmelserna vara oförändrade, trots att det då inte fanns betalningsbalansskäl för detta. När socialdemokraterna nu åberopar sådana skäl, är detta alltså inte det verkliga motivet till deras ställningstagande. Det återfinns i stället i den sedvanliga socialdemokratiska övertron på regleringar och en motsvarande skepsis till en politik som bygger på marknadsekonomins spelregler och de ramar som sätts av den generella ekonomiska politiken. Enligt min mening är det en principiell felsyn att tro att man genom selektiva regleringar kan påverka sysselsättningen i Sverige positivt. Här går naturligtvis en viktig skiljelinje mellan ett marknadsekonomiskt och ett socialistiskt betraktelsesätt. Företag saknar anledning att utomlands förlägga tillverkning som konkurrenskraftigt kan ske i Sverige. Är å andra sidan den svenska konkurrenskraften otillräcklig så kan sysselsättningen i längden inte räddas genom regleringar. Det är här den principiella skillnaden går mellan Kjell-Olof Feldt och Carl-Henrik Hermansson å ena sidan och mig å andra sidan.
Herr talman! Det klappar åtminstone två hjärtan i budgetministerns bröst. Å ena sidan säger han att han är bestämd motståndare till alla regleringar; de ställer till med stor skada för näringslivet, och det är väldigt viktigt att de avskaffas. Å andra sidan vill han hävda inför riksdagen att alla regleringar består — kontrollen och prövningen är i sak densamma. Här skall man kunna ta reda på hur det påverkar sysselsättning och industripolitik. Det är bara detta att man inte kan räkna ut exakt hur det påverkar bytesbalansen och att det är detta som motiverat den här förändringen. Men, herr Wirtén, för det första borde då riksbanken skicka ut ett nytt pressmeddelande, där man talar om den nya sanning som nu presenteras av ekonomioch budgetministern, så att företagen och allmänheten inte tror att man kommer att bifalla alla ansökningar. Det skall tydligen ske samma prövning. För det andra är det här litet besvärligare än så. Vad Sverige gjort är nämligen att man tagit bort den reservation vi haft till OECD:s kapitalliberaliseringskod. Därmed har vi berövat oss möjligheten att göra den prövning som Rolf Wirtén talar om. Vi kan bara åberopa utomordentlig skada för landet, och det är utomordentligt oklart vad den skadan skall bestå av. I allmänhet har det tolkats så, att det måste gälla väldigt stora belopp. I så fall får riksbanken och departementet utfärda nya beskrivningar av hur tolkningarna skall ske, och då förstår jag inte varför hela denna övning ägt rum. Vi bör i så fall komma med en ny reservation till liberaliseringskoden, som visar vad den nya prövningen skall innebära. Jag tror att det i detta fall liksom så många andra gånger är så, att administrationen har fattat sina beslut. Regeringen kommer springande efter och upptäcker att detta kanske inte var politiskt klokt, och då försöker man sopa igen spåren. Men, till sist! Det hade ju inte varit nödvändigt att göra detta. Har OECD krävt det av oss? Har någon annan krävt av oss att vi skall släppa alla de kontroller av inoch utgående kapitalrörelser som det här är fråga om?

Herr talman! Herr Wirtén bestrider att hans framställning för oss här skulle vara vilseledande. Men då måste ju det här pressmeddelandet från Sveriges riksbank den 30 oktober vara vilseledande. Där sägs uttryckligen att de nya reglerna innebär att alla direkta investeringar i princip kommer att bifallas. Sedan tillägger man: ”Endast om styrelsen finner att investeringen skulle åsamka landets intressen utomordentlig skada kan ansökan avslås.” Men valutastyrelsen, som ju handlägger dessa frågor och som har skrivit pressmeddelandet, förutsätter tydligen att detta är en utomordentligt speciell situation, som mycket sällan skall inträffa. Det sägs också i överskriften: ”Svenska direkta investeringar i utlandet blir fria.” Formellt har naturligtvis ekonomioch budgetministern rätt i att tillståndsprövningen för svenska företags utlandsinvesteringar inte avskaffats. Men det är ju realiteterna vi måste tala om, och realiteterna talar detta pressmeddelande från valutastyrelsen om, medan herr Wirtén här helt lagt tyngdpunkten på det formella. Men hur är det reellt: Har valutastyrelsen rätt eller har valutastyrelsen fel i sitt pressmeddelande? Det har vi fortfarande inte fått något som helst svar på. Jag anser för min del att det här beslutet i valutastyrelsen, som i sin tur bygger på ett beslut av regeringen att säga upp det undantag från OECD:s överenskommelse om fria kapitalrörelser som Sverige haft sedan 1969, är utomordentligt anmärkningsvärt i nuvarande läge. Det visar, tycker jag, den nuvarande regeringens ointresse för utvecklingen av den inhemska industrin för att bekämpa arbetslösheten. Jag vill för min del helhjärtat instämma i det krav som ställs från LO, nämligen att regeringen snarast skall riva upp beslutet att släppa utlandsinvesteringarna fria.

Herr talman! Det var utmärkt att Carl-Henrik Hermansson sade att tillståndsprövningen kvarstår i väsentliga delar. Det som har hänt är att man inte kontrollerar utlandsinvesteringarna med hänsyn till bytesbalanseffekt som tidigare. Och det har sin förklaring i att detta varit svåradministrerat och medfört en massa krångel, Kjell-Olof Feldt. Jag är för att man behåller bra och nödvändiga regleringar. Men vill motiverar just denna prövning, när både Kjell-Olof Feldt och jag väl vet att Torsdagen den man i mycket få fall — jag kan inte på rak arm peka ut ett enda konkret fall — 12 november 1981 har sagt att man kunnat bedöma just bytesbalanseffekterna på ett sådant sätt att de varit det avgörande. Däremot finns det andra skäl för att diskutera utlandsinvesteringar. När Carl-Henrik Hermansson nu säger att det inte finns något intresse från min sida för att se till att svensk industri expanderar på ett sunt och riktigt sätt är det alldeles fel. Får jag påminna om att exempelvis Esselte genom sina förvärv skaffat sysselsättning i vårt land för kanske 500-700 personer som annars icke haft jobb. Det är det intresset jag har för svensk industri — ett reellt intresse att skapa trygga jobb.
Herr talman! Men det vi skall diskutera är ju det reella innehållet i det beslut som har fattats, herr Wirtén, och det reella innehållet är just det som valutastyrelsen beskriver, att svenska direkta investeringar i utlandet i fortsättningen blir fria. Om man har kvar en formell regel men aldrig tillämpar den utom i utomordentligt exceptionella fall, då kan man inte säga att det är den regeln som är gällande och som är viktig. Man måste se till huvudparten av fallen. Jagställer frågan — vi har inte fått något svar på den än: Har valutastyrelsen fel i sin framställning av denna sak, där man direkt säger: ”Svenska direkta investeringar i utlandet blir fria. De nya reglerna innebär att alla direkta investeringar i princip kommer att bifallas.” Vad är detta, herr Wirtén? Det är ett vittnesbörd om att både jag och Kjell-Olof Feldt har rätt i vår kritik, liksom Landsorganisationen och TCO. Är inte de värda att lyssna till, herr Wirtén?
Herr talman! Jag tycker att det här blir pinsammare och pinsammare för ekonomioch budgetministern. Han snärjer in sig i orimliga motsägelser. Men låt mig rätta honom på en punkt. Det är inte ett enda dugg lättare att ta reda på om en viss investering har effekt på sysselsättningen än att ta reda på om den har effekt på bytesbalansen — det är precis samma sak det gäller. Vi har aldrig haft så stort underskott i bytesbalansen som nu. Och vi har större underskott i bytesbalansen relativt sett än något annat OECD-land. Varför ta bort just det kriteriet och sedan påstå att vi behåller de övriga? Får jag fråga herr Wirtén — och nu vill jag ha ett klart svar: Har OECD underrättats om att Sverige kommer att upprätthålla i princip samma kontroll av utlandsinvesteringar i vad gäller sysselsättningen och effekten på näringslivets struktur som tidigare, eller vad har ni sagt till OECD? Vi har fått motsägande uppgifter från riksbanken och regeringen. Men är det så att herr Wirtén talar ett språk i Paris och ett annat i Stockholm, då 13 kommer det att gå honom illa på flera sätt än vad det gör här i kammaren.

Herr talman! Det kommer inte alls att bli några problem på det sätt som Kjell-Olof Feldt försöker vinkla det. Vi har underrättat OECD om att vi har kvar kravet på att investeringar i utlandet inte får drabba Sverige med utomordentlig skada, som det står i stadgan. Vi har också sagt ut detta om finansieringsvillkoret. Dessa ting är alltså — för att även replikera till Carl-Henrik Hermansson — kvar i prövningen av utlandsinvesteringarna. Kvar är också kravet att man inte får göra portföljinvesteringar. Det skall i stället vara reella investeringar som ger svensk exportindustri chansen att expandera och få större livskraft både här hemma och utomlands samt att vinna marknader ute i vår värld. Jag skulle gärna vilja fråga Kjell-Olof Feldt om han menar att det är fel att Esselte har gjort de här investeringarna utomlands och om han tror att vi hade fått en bättre sysselsättning i Sverige om man hade lagt ned bommen vid våra gränser så att inte sådana här utlandsinvesteringar kunde få ske i fortsättningen. Är det detta som Kjell-Olof Feldt är ute efter, så säg ut det! Politiskt vore det ett utomordentligt intressant svar på frågan om man vill begränsa svensk exportindustris investeringar utomlands över huvud taget.

Herr talman! Den nuvarande kontrollen har inte på något sätt förhindrat svenska företags utlandsinvesteringar. Men jag frågar nu: Varför skall den i praktiken helt slopas? I det avseendet kvarstår fortfarande alla frågor obesvarade. Får jag fråga om OECD har fått besked om att vi med ”utomordentlig skada” menar att sysselsättningen i Sverige skulle kunna utvecklas mindre gynnsamt om ett svenskt företag investerar utomlands? Får jag också fråga: Har OECD godtagit att Sverige i fortsättningen skall kräva utlandsfinansiering av investeringar av det här slaget? Vad har herr Wirtén egentligen sagt i Paris? Det börjar snart bli lika obegripligt som det han säger här i Stockholm. Om man vill påstå att den här kontrollen är obehövlig, så borde man invänta utvärderingen av det nuvarande systemet, innan man huvudstupa kastar det över ända. Som sagt, såvitt vi vet har Sverige inte angipits från något håll för denna kontroll, och företagen har kunnat göra de utlandsinvesteringar som vi har ansett vara motiverade. Det hela blir därför ett mysterium, och mysteriet blir ännu större, eftersom riksbanken och regeringen talar helt olika språk.

Herr talman! Jag väntar mig naturligtvis — och på samma sätt är det med alla som har hört debatten här i kammaren — att regeringen omedelbart efter denna debatt går ut med ett pressmeddelande till allmänheten och de svenska företagen, där man förklarar följande: Svenska direkta investeringar i utlandet blir icke fria i fortsättningen. Vidare: De regler som gäller innebär icke att alla direkta investeringar i princip kommer att bifallas. Om regeringen inte går ut med ett sådant pressmeddelande, gäller ju det som valutastyrelsen har skickat ut. Det har gått ut till allmänheten och säger motsatsen. Innan vi avslutar den här debatten vore det roligt att få svar på den fråga som vi ursprungligen ställde, nämligen: Varför har regeringen avskaffat den här undantagsklausulen som har gällt under flera år i fråga om OECD? Vad är bakgrunden? Vilken är orsaken till att man har tagit detta steg?
Herr talman! Får jag först ännu en gång påpeka för Kjell-Olof Feldt att man inte har slopat prövningen när det gäller utlandsinvesteringar. Jag har redovisat de tre väsentliga kriterier som kvarstår. Och, Carl-Henrik Hermansson, det står i svaret — det är publikt, det är känt — att så är fallet. Det behövs inga ytterligare påpekanden om det. Vad som har skett är alltså att man inte har någon prövning ur bytesbalanssynpunkt. Och det är riktigt att vi av den anledningen har större skäl att göra en prövning än man hade 1973 då Kjell-Olof Feldt satt med i regeringen, Då hade man inte lika goda skäl att se på just bytesbalansen — det kan jag hålla med om. Men man tog inte chansen den gången att avskaffa onödig byråkrati och andra hinder, därför att man trodde mera på ett socialistiskt system, inom vilket man i större utsträckning kunde selektivt reglera. Jag menar att det här är riktigt att behålla den nödvändiga kontrollen av utlandsinvesteringar. Det gör man med de tre instrument som jag har redovisat. Sedan till frågan om hur OECD har sett på de här frågorna. Det är inget tvivel om att de reservationer som Sverige har i ett större antal än egentligen något annat land inom OECD-världen har setts med oblida ögon. Man vill få en neddragning till stånd. Och det är många länder som följer just principen att minska antalet reservationer. Vi har fortfarande någon kvar.
Herr talman! Budgetministern påstår att av fyra kriterier kvarstår tre och att det är väsentliga kriterier. Men enligt valutastyrelsen leder dessa kriterier inte till något annat än att i praktiken alla ansökningar kommer att bifallas. Jag håller med Carl-Henrik Hermansson om att detta nog är ett av de märkligaste beslut som någon myndighet och någon regering har fattat. När man nu plockade bort ett av fyra kriterier, varför valde man då bytesbalanskriteriet, där det även från OECD:s synpunkt kvarstår starkare skäl än någonsin för att Sverige beaktar utlandsinvesteringarnas effekt i det avseendet. Har OECD - jag fick inte svar på den frågan — verkligen godtagit att vi vidhåller kravet att svenska utlandsinvesteringar skall finansieras i utlandet? Har OECD godtagit den reservationen från svensk sida?
Herr talman! Det är givet att man kan diskutera effekterna av enskilda företags utlandsinvesteringar. Jag vill inte bestrida att de i enskilda fall kan leda till en ökad sysselsättning. Framför allt leder de ju till att företaget växer över huvud taget, om vi ser det i internationell skala. Men jag vill hävda att den långsiktiga och totala effekten av den stora svenska kapitalexporten från Sverige har varit negativ för den svenska sysselsättningen, om vi ser till helheten. Eftersom ekonomioch budgetministern inte vill klargöra varför man har tagit det här initiativet, skulle jag i alla fall vilja ha svar på en mycket direkt och enkel fråga: Är det riktigt, som det står i valutastyrelsens pressmeddelande, att de nya reglerna innebär att alla direkta investeringar i princip kommer att bifallas? Denna fråga kan besvaras med ett enkelt ja eller nej.
Herr talman! Bytesbalanskravet har, som jag sade i en tidigare replik till Kjell-Olof Feldt, inte varit något reellt hinder. Jag tror inte att Kjell-Olof Feldt heller under debatten här har kunnat peka på att man stoppat någon utlandsinvestering på den grunden. Bytesbalanskravet har inneburit en onödigt tungrodd administrativ regel. Jag är, herr Hermansson — och det tycker jag är ett gott skäl för att göra denna förändring — emot onödig byråkrati. Vi skall försöka underlätta för svensk industri att expandera, där man har en marknad och verkligen har chans att ge nya trygga jobb, föra in pengar till vårt land och öka vårt välstånd. Jag tror att det i grunden ligger en principiell skiljelinje oss emellan här. Jag tror mer på en internationell handel än vad socialister av Kjell-Olof Feldts och Carl-Henrik Hermanssons märke tydligen gör. Kjell-Olof Feldt ställde en fråga om hur OECD kommer att se på förändringen. OECD har accepterat den. Det betyder att derogationen kommer att vara kvar. Får jag också säga till Carl-Henrik Hermansson än en gång att de företag jag här har nämnt som exempel inom svensk exportindustri skulle ha haft mycket färre antal jobb i Sverige, om vi inte hade underlättat svensk utlandsinvestering. Det är denna samverkan hemma i Sverige och utomlands som för svensk exportindustri vidare.
Herr talman! Budgetministern försöker göra detta till en debatt om liberalism kontra socialism. Nu är det alltså så, att av de fyra kriterier som vi har haft för att kontrollera utlandsinvesteringar har denna liberala regering plockat bort ett av fyra. Med Rolf Wirténs definition är det alltså socialism till 75 Jo som regeringen vill fortsätta att bedriva. Väl bekomme! Inom liberalismen ryms det mesta, har vi lärt oss under senare tid. Men budgetministern måste ta den här debatten på allvar och gå ut och klargöra för företagen, de fackliga organisationerna och allmänheten vad som egentligen gäller. Är det meningen att man skall fortsätta att tillämpa en kontroll, i meningen ordentlig prövning, av vad utlandsinvesteringarna har för konsekvenser för sysselsättningen och de svenska företagens utveckling i Sverige, tala då om det. Men då kan inte det beslut som har tagits gälla — att ni helt frånfaller reservationen i OECD. Det må vara om inte budgetministern kan reda ut sanningen här i Sveriges riksdag. Det har hänt förut. Men jag varnar honom: Ställ inte till något trassel mellan Sverige och OECD, så att man där uppfattar att regeringen talar med kluven tunga. Det kan skada oss mycket mera än andra manövrer.
Herr talman! Såvitt jag har uppfattat det har ekonomioch budgetministern i den här debatten bara talat om ett svenskt företag, nämligen Esselte, men det är ett faktum att antalet anställda i svenskägda företag utomlands under 1970-talet har ökat med ca 100 000 personer samtidigt som antalet sysselsatta inom den svenska industrin har minskat med samma antal. Tyder den utvecklingen på att en ökning av antalet anställda i svenskägda företag utomlands leder till en ökning av sysselsättningen inom industrin i Sverige eller tyder den på ett annat orsakssamband, som jag har framhållit här i debatten? Jag väntar fortfarande på ett klart ja eller nej på den fråga jag ställde. Är det riktigt, som det står i pressmeddelandet från valutastyrelsen, att de nya reglerna innebär att alla krav på direkta investeringar i princip kommer att bifallas? Att säga ett sådant ja eller nej behöver inte ta så lång tid, herr Wirtén.
Herr talman! Svaret på frågan har jag redan gett Carl-Henrik Hermansson. Det är ett ja till utlandsinvesteringar, om man fyller de tre kriterier som jag har redovisat. De skall vara uppfyllda, annars får man inte tillstånd. När det sedan gäller sysselsättningen skulle jag gärna vilja påminna än en gång om det exempel jag valde här, Esselte. Det är en bransch som har tappat marknadsandelar i Sverige, det känner Carl-Henrik Hermansson mycket väl till. Man har gått ut under 1970-talet och skaffat sig några företag, som jag kan nämna vid namn: Bensons International Systems, Pendaflex och Dymo. Detta har medfört, Carl-Henrik Hermansson, att vi har 500-700 personer fler än tidigare i sysselsättning i Sverige, som producerar i det här landet för att sälja på export —i ett företag som tidigare inte hade någon export. Till det kommer alla underleverantörer. — Är inte detta en viktig utveckling? Sedan några ord till Kjell-Olof Feldt, allra sist i den här debatten. OECD är ingalunda oroligt för att vi minskar våra reservationer i förhållande till OECD-reglerna. Tvärtom — man ber medlemsländerna att minska dem, och det är vad vi försöker göra för att få en friare handel. Att vara liberal är verkligen inte att vara för onödiga regler, men väl för viktiga och riktiga regler!
Herr talman! Jag tror att det är en omöjlig situation som budgetministern har hamnat i. Han har till OECD sagt att Sverige nu frånträder alla sina reservationer beträffande utlandsinvesteringar för svenska företag. Samtidigt står han här i riksdagen och säger att i allt väsentligt kvarstår den kontroll av dessa investeringar som vi haft tidigare. Det är klart att det går att åberopa Esselte, men om herr Wirtén hade varit intresserad av vad som har hänt med svenskt näringsliv under 1970-talet, då utlandsinvesteringarna har ökat och ökat medan investeringarna i Sverige har minskat, kunde han och hans vänner i riksbanken ha väntat till dess den utvärdering som regeringen själv har beställt är färdig — så att vi kunde ha sett: Är det sanning att utlandsinvesteringarna gynnar svensk industri så mycket som det påstås? Eller är det snarare så, som allt fler börjar misstänka som är praktiskt verksamma ute i näringslivet, att de har inneburit en kraftig försvagning av investeringarna i Sverige och sysselsättningen i Sverige? På de frågorna har vi inget svar i dag. Vi har inte heller fått något enda besked om varför det var nödvändigt att vidta denna åtgärd nu. Det kan ju inte vara så, att herr Wirtén behöver tjäna sina liberala fjädrar hos OECD. Försök att göra det i Sverige. Här behövs det verkligen!
Herr talman! Vi får väl på litet längre sikt se vad effekten av Esseltekoncernens stora uppköp av företag utomlands blir. Jag är inte så övertygad om att totaleffekten på lång sikt kommer att bli en ökning av sysselsättningen i Sverige. Den kan mycket väl också bli en minskning av sysselsättningen. Men, som jag sade förut, det kan anföras enskilda exempel. Det ekonomioch budgetministern säger i sitt svar — att utlandsinvesteringar leder till en ökning av omsättningen för företagen — stämmer naturligtvis. Vi får i dag reda på att Sandvik har ökat sin omsättning i Sydafrika med 30 96. Jag vet inte hur ekonomioch budgetministern ser på det. Jag tycker det är en negativ utveckling. Det är ingenting vi kan vara stolta över. Men det viktiga är ju de totala sammanhangen. Är det då bra att, som TCO påpekat i sin rapport till nästa års kongress, det sker en trendmässig ökning av utlandsinvesteringarnas andel av de totala investeringarna? 1979 gick 22 Yo av företagens nysatsningar till utlandet. Skulle inte dessa nysatsningar i stället behövas här i Sverige, där vi har en stor och växande arbetslöshet som för varje dag skapar allt större problem?
Herr talman! Kjell-Olof Feldt brukar ha lätt att fatta. I den här debatten vill han uppenbarligen inte höra vad jag säger. Jag har redovisat tre kriterier. Om det är så att en utlandsinvestering förorsakar utomordentlig skada får den icke ske. Det är i och för sig ett ganska svårt kriterium, men det är det vi haft tidigare. Om det är fråga om en portföljinvestering får den inte ske. Om man inte har en utlandsfinansiering avinvesteringen — dvs. om man för kapital från Sverige till investeringen — får den inte heller ske. Är detta att helt och hållet släppa loss utlandsinvesteringarna, Kjell-Olof Feldt? Det är uppenbart för var och en som lyssnar till den här debatten att Kjell-Olof Feldt försöker missförstå saker som mycket tydligt har klarlagts. Låt mig sedan till Carl-Henrik Hermansson säga att jag trodde att han kände till att det parti jag företräder i alla sammanhang har motsatt sig Sydafrikainvesteringar. Vi fortsätter att vara emot dem så länge man i Sydafrika har den förhatliga regim som nu ändå finns där. Både Kjell-Olof Feldt och Carl-Henrik Hermansson försöker göra gällande att det här inte har positiva effekter på svensk sysselsättning. Jag har givit ett konkret exempel på att det verkligen har det. Men vad har ni att komma med?
Herr talman! Vad frågan gäller är tolkningen av ”utomordentlig skada”. Budgetministern har här i kammaren försökt låta påskina att det skulle kunna gälla sysselsättningen i Sverige, våra industripolitiska strävanden och vad vi kan hitta på. Det är därför jag gång på gång har frågat: Är OECD medvetet om att vi tänker tolka det på det sättet? Och hur kan i så fall valutastyrelsen hävda att alla utlandsinvesteringar därmed i princip blir fria? Det är detta debatten har gällt och inte de övriga kriterierna. Dem har jag talat om bara för att visa att det i så fall är lika mycket socialism i det här som vi har haft tidigare. Vad har vi för exempel att komma med när det gäller att visa på sysselsättningseffekten av utlandsinvesteringarna, frågade Rolf Wirtén. Ja, som jag sade har vi ännu inte sett utvärderingen. Men så mycket vet vi att de svenska multinationella företagen — alltså de svenska företag som har utlandsföretag — under 1970-talet har minskat sin sysselsättning i Sverige. De nationella företagen — de företag som bara är verksamma i Sverige — har ökat sin sysselsättning under 1970-talet. Det borde åtminstone vara en indikation på att de som finns i Sverige, bedriver sin verksamhet i Sverige och investerar i Sverige skapar mera sysselsättning här än de som gör samma sak utomlands.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en översyn av tjänstereglementet för försvarsmakten i syfte att införa en Jag vill först erinra om att den anställda personalen inom försvarsmakten i allt väsentligt har samma rätt till ledighet i arbetet som övriga statsanställda. Jag utgår därför från att Pär Granstedt med sin fråga avser de värnpliktiga. Frågor om värnpliktigas ledighet regleras i huvudsak i tjänstereglementet. Där finns sålunda bestämmelser som gör det möjligt för de militära cheferna att ge värnpliktiga tjänstledighet i vissa angivna fall för offentliga uppdrag, viktiga familjeangelägenheter, idrottsutövning m.m. När det gäller de kommunala uppdragen kan tjänstledighet f. n. beviljas bara för landstingskommunala förtroendeuppdrag. Tjänstereglementet har nyligen setts över av tjänstereglementsutredningen. Utredningen föreslår att tjänstledighet också skall kunna beviljas värnpliktiga för fullgörandet av kommunala uppdrag i vissa situationer. Efter en omfattande remissbehandling bearbetas utredningens förslag f. n. inom regeringskansliet med siktet inställt på att ett nytt tjänstereglemente skall kunna utfärdas under år 1982. Utredningens förslag har på den här punkten fått ett positivt mottagande, och jag avser därför att föreslå regeringen att bestämmelsen ändras i den riktning som utredningen har förordat. Jag vill dock framhålla att det i samband med tjänstereglementsutredningens arbete och i andra sammanhang har rests åtskilliga krav på vidgade möjligheter till ledighet för de värnpliktiga. Sådana krav måste alltid vägas mot behovet av effektivitet i värnpliktsutbildningen, som ju i vårt land är jämförelsevis kort. Självfallet kan inte alla krav på ökad ledighet tillgodoses, även om det finns anledning att betona det stora demokratiska värdet i att de värnpliktiga också under den tid som de är inkallade är aktiva inom politiken, i folkrörelsearbetet osv.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret som jag uppfattar som ett positivt ställningstagande till vad jag har efterlyst i min fråga.

Vi måste inse att det lokala politiska arbetet är minst lika viktigt som det politiska arbetet på regional eller central nivå. Jag tog upp denna fråga för några år sedan, i mitten av 1970-talet. Då ställde jag den till en socialdemokratisk försvarsminister. Tyvärr möttes jag då inte av särskilt mycket gensvar. Det bedömdes inte som rimligt att värnpliktiga skulle tillförsäkras tjänstledighet för kommunala uppdrag. Därför noterar jag med tillfredsställelse den nya syn som har kommit fram i utredningen och inte minst i försvarsministerns svar på min fråga. Jag hoppas att den aviserade nya lydelsen i tjänstereglementet kommer att utformas på ett generöst sätt. Målet måste vara att inga onödiga hinder skall resas för värnpliktiga som vill fullgöra sina kommunala uppdrag under värnpliktstiden. Herr talman! Jag tackar än en gång för det positiva svaret på min fråga.

Herr talman! Marie Nordström har frågat mig vid vilken tidpunkt förslag kommer att läggas fram om ett mer rationellt utnyttjande av försvarets helikoptrar. Regeringen gav i december 1980 överbefälhavaren i uppdrag att utreda och lämna förslag till en ytterligare samordning av försvarets helikopterverksamhet. Detta uppdrag skall överbefälhavaren redovisa i december 1981. De förslag som överbefälhavaren då lägger fram kommer därefter att beredas i regeringskansliet. I den mån förslag i ärendet kommer att behöva underställas riksdagen bedömer jag att det tidigast kan ske i den totalförsvarsproposition som avses föreläggas riksdagen i mars 1982. Jag vill vidare erinra om att en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet ser över möjligheterna att inom vissa områden samordna och samutnyttja militära och civila resurser. Enligt vad jag har inhämtat kommer även frågan om användningen av helikoptrar att behandlas. En försöksverksamhet med sjuktransporter i helikopter har bedrivits av räddningstjänstkommittén sedan något mer än ett år. Jag är emellertid inte nu beredd att ange någon tidpunkt då eventuella förslag med anledning av arbetsgruppens och räddningstjänstkommitténs arbete kan komma att läggas fram av regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det positiva svaret. Frågan och svaret har ju kommit i ett annat läge efter vad som hänt sedan jag lämnade in frågan onsdag förmiddag den 28 oktober. Frågan till försvarsministern gällde vid vilken tidpunkt vi kunde vänta oss ett mer effektivt utnyttjande av försvarets helikoptrar, bl.a. för ubåtsjakt. Litet senare på onsdagen kom nyheten om att en rysk ubåt gått på grund i Karlskrona skärgård, inom militärt skyddsområde. En vecka senare stod det klart att ubåten är utrustad med kärnvapenladdade torpeder, även om ryssarna i dag kallar detta för faktaförvrängning. Till grund för min fråga ligger oron för att samordningen av försvarets tunga helikoptrar kommer att ta alltför lång tid. Utredningar om samordning och ett mer rationellt utnyttjande av helikoptrarna har verkligen dragits i långbänk. Jag skall här inte gå in på det utredningsarbetet utan bara peka på vad chefen för marinen framhöll i en utredning från 1979. Han påpekade att man kunde öka ubåtsjaktkapaciteten genom en samordning av marinens och flygvapnets tunga helikoptrar, och han underströk det angelägna i ett snabbt beslut i denna organisationsfråga. Också regeringens grundsyn har sedan 1971 varit, att en gemensam organisation bör skapas för marinens och flygvapnets tunga helikoptrar. I direktiv till överbefälhavaren från december 1980 talade dåvarande försvarsministern Eric Krönmark också om vikten av samordning av helikopterverksamheten, och det är den utredningen vi väntar på, nu med ökad spänning. Incidenten med den ryska ubåten visar att lösningen av denna samordningsfråga brådskar. Det är på samma gång klart att vi inte kan få en heltäckande ubåtsspaning ens med en aldrig så effektiv och rationell helikopterverksamhet, men försvaret kanske kan agera i litet mer avskräckande syfte med fler helikoptrar till sitt förfogande. Det är vidare mycket positivt att få höra av försvarsministern att en särskild arbetsgrupp arbetar i kanslihuset för att se över de samordningsfrågor som rör de militära och civila resurserna. Det är tryggt, att som medborgare veta, att försvarets helikoptrar utför räddningsoch ambulanstjänst vid brådskande och allvarliga olycksfall. Under det s.k. Skåneovädret i februari 1979 sattes åtta av försvarets tunga helikoptrar in för undsättning av sjukamänniskor och katastrofdrabbade djurbesättningar. I flera uttalanden den senaste tiden har bl.a. chefen för marinen och försvarsministern talat om vikten av att stärka vår ubåtsjaktkapacitet. Överbefälhavaren har också sagt att försvaret ända sedan förra årets ubåtsincident hållit på att förbättra bevakningssystemet och därmed också kapaciteten för ubåtsjakt med helikopter. Till slut: Mina och många andras förväntningar på ett effektivare utnyttjande av försvarets helikoptrar är stora.

Herr talman! Det är en angelägen fråga som Marie Nordström har tagit upp, och vi ser med stort allvar på uppgiften att komma till resultat i det avseende som här har berörts. Som jag anmälde i svaret, har överbefälhavaren uppdraget att utreda och lämna förslag i dessa frågor. Vi räknar med att han kommer in med sitt förslag redan i december. När det gäller den planering som finns för anskaffande av helikoptrar kan vi hålla oss till överbefälhavarens programplan 1982-1987. Han har där redovisat förslag till anskaffning av helikoptrar i en inte obetydlig omfattning under 1980-talet. Hur stor omfattningen kan bli beror givetvis på de ekonomiska ramar som kan komma att anvisas för det militära försvaret. Som vi också vet medverkar i dag försvarets helikoptrar i viss utsträckning i den civila räddningstjänsten. Detta är också en mycket viktig uppgift. Helikoptrarna rycker in framför allt då erforderliga civila resurser saknas. Enligt vad jag inhämtat genomförs årligen ett par hundra uppdrag för civila räddningsändamål. Självfallet har den senaste tidens utveckling understrukit att försvarets helikoptrar är anskaffade, utrustade och organiserade primärt för försvarets behov. Den medverkan som har skett på den civila sidan har emellertid enligt vad jag inhämtat hittills inte på något avgörande sätt inverkat menligt på den militära utbildningen och beredskapen. Räddningstjänstkommittén arbetar, som jag nämnt i mitt svar, med dessa frågor. Avslutningsvis vill jag säga att vi ser med stort allvar på frågan om incidentberedskapen. Vi hoppas att inom så kort tid som möjligt kunna lägga fram ett förslag på området.
Herr talman! Olle Aulin har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stärka vår incidentberedskap. Den kränkning av svenskt territorium som nyligen har inträffat i Karlskrona skärgård är utomordentligt allvarlig. Regeringen har som bekant framfört en mycket skarp protest mot det inträffade till den sovjetiska regeringen. Främmande makter bedriver en omfattande övningsoch underrättelseverksamhet i vårt närområde. Det är viktigt att vi har resurser för att så långt möjligt följa denna verksamhet samt för att upptäcka och avvisa kränkningar. Vi upprätthåller en beredskap som bl.a. innefattar radarbevakning av stora delar av luftrummet och havsområdena i vår närhet. Beredskapsförband finns ständigt avdelade för att ingripa mot kränkningar av vårt territorium. Ytterligare åtgärder som är beslutade eller planerade för att förbättra vår incidentberedskap innebär bl.a. att huvuddelen av våra örlogsfartyg rustas och bemannas i fredstid, att antalet sjöbevakningscentraler utökas från två till fyra, att våra ubåtsjaktshelikoptrar moderniseras och att de robotbåtar som nyanskaffas ges ubåtsjaktskapacitet. De senaste årens allvarliga ubåtsincidenter visar att det finns brister i vår övervakning. Med anledning härav utreder överbefälhavaren vilka åtgärder som bör vidtas för att ytterligare höja beredskapen mot kränkningar av svenskt sjöterritorium. Jag har vidare erfarit att 1978 års försvarskommitté avser att behandla dessa frågor i sitt slutbetänkande, så att ställning därtill kan tas i samband med 1982 års försvarsbeslut. att stärka incidentberedskapen att stärka incidentberedskapen
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Anledningen till denna är självfallet den incident som inträffade med den sovjetiska ubåten i Karlskrona skärgård. Händelserna där bör enligt mitt förmenande tas till utgångspunkt för en konstruktiv debatt om vilka möjligheter vi har att stärka vår incidentberedskap liksom vår beredskap över huvud taget. Jag är först angelägen om att framhålla att försvarsmaktens insatser — sedan väl den sovjetiska ubåten hade upptäckts — har varit bestämda och effektiva, trots att man, efter uttalanden om immunitet för den sovjetiska besättningen, delvis fått handla med bundna händer. Den frågan skall tas upp längre fram i konstitutionsutskottet. Vad det nu gäller är incidentberedskapen. Problemet i det avseendet är att viinteitid kunnat upptäcka båten och avvisa den från svenskt område. Det är värre än så. Ubåten har olovligen tagit sig in på svenskt skyddsområde, dvs. in i ett område som getts särskilt skydd därför att det anses vitalt för vårt försvar. Vi har haft tidigare ubåtsincidenter, och ingen skall tro — utom möjligen de mycket naiva — att vi inte kommer att få fler ovälkomna besök i våra farvatten. Vi måste alltså se om vårt hus. Den som vill testa vårt försvar måste få uppfattningen att vår beredskap är god. Kan vi visa detta, så ger det en bättre garanti för fred i vårt område än aldrig så välmenande fredsdemonstrationer och fredsmarscher. Försvarsstaben har nyligen presenterat en serie av åtgärder som skulle bidra till en ökad beredskap. Några av dem är långsiktiga. Andra skulle kunna vidtas mer direkt, allt under förutsättning att man får erforderliga medel till sitt förfogande. Självfallet kommer vi aldrig att kunna få en hundraprocentig täckning av våra kuster med fredsorganisationens resurser. Däremot är det viktigt att vi prioriterar bevakningen av de känsligaste områdena. Jag vill fråga: Vilka möjligheter finns det att förstärka övervakningen, t.ex. med elektroniska hjälpmedel, ganska omgående? Anser försvarsministern det så viktigt att förstärka vår incidentberedskap att han är beredd att begära tilläggsmedel för sådana åtgärder?

Herr talman! Jag vill understryka att en förutsättning för att den svenska neutralitetspolitiken skall respekteras både här hemma och utomlands är att vi med fasthet och konsekvens hävdar dess grundläggande principer och har förmåga och vilja att avvisa kränkningar av vårt territorium. Jag har redan i mitt svar sagt att vi har vissa brister i vår övervakning. Speciellt gäller detta ubåtar. Problemet är uppenbart. Jag har emellertid också sagt att vi har detta under observation och att överbefälhavaren har att komma med förslag. Att gå in på vilka åtgärder av teknisk och annan natur som skulle kunna vara lämpliga i sammanhanget anser jag mig inte kunna göra. Vi avvaktar Nr 25

Herr talman! Jag tackar försvarsministern också för detta svar. Jag inser mycket väl att han inte kan gå in i detaljer om vilka åtgärder man skall vidta på olika platser. Min fråga var närmast om man anser detta så viktigt att man är beredd att begära tilläggsanslag för att redan nu kunna åtgärda vissa saker, eller om det är möjligt att inom de givna ramarna omprioritera till förmån för incidentberedskapen. Marie Nordström pekar på vissa saker som inte skulle vara alltför kostsamma, nämligen bättre samordning mellan marinens och flygvapnets helikopterverksamhet, och att man kan skaffa fler helikoptrar, bl.a. genom att låta den civila räddningstjänsten stå för en del av kostnaderna. Det finns ju starka krav från den civila räddningstjänsten att få hjälp i räddningsverksamheten med helikoptrar, och det pågår eller har pågått försök med sådan verksamhet runt om i landet. Den verksamheten bör tas till utgångspunkt för ett resonemang om möjligheterna att åstadkomma en förstärkning. Det finns också ett annat förslag som inte skulle bli kostsamt men kanske kunde höja beredskapen. Förslaget kommer från marina bevakningsområdet i Malmö och handlar om möjligheten att organisera ett marint hemvärn. Ett övat marint hemvärn skulle kunna få en sådan utbildning att rapporteringen skulle bli effektivare och bättre. Jag vill påminna om att det ju var en fiskare som först observerade båten och rapporterade iakttagelsen. Att rekrytera marint hemvärn från skärgårdsbefolkningen är kanske en väg som det inte är kostsamt att gå. Får vi några överväganden i den riktningen?

Herr talman! Jag vill först säga att alla de förslag och uppslag som kan framföras kommer att bli föremål för överväganden. Det gäller att se vilka vägar vi kan gå. Jag skulle emellertid inte här vilja ta fasta på någon direkt handlingslinje som vi särskilt skall rekommendera i detta sammanhang. Vi bör dock erinra oss att överbefälhavaren har sitt uppdrag och att han inom en närliggande tid kommer med sina förslag. När det vidare gäller frågan om huruvida medel kan omfördelas, så ligger just frågan om den ekonomiska ramen på 1978 års försvarskommitté, som vi också förväntar oss skall komma med sitt förslag inom en kort tidrymd.
Herr talman! Försvarsministern och jag är överens om att det är nödvändigt att se över vår incidentberedskap, och vi är överens om att det endast är genom att visa att vi har en hög beredskap som vi kan stärka freden i vårt område. Det är bra, och jag tackar försvarsministern.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig om socialberedningens förslag till ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall — LSPV — kommer att få en allsidig belysning genom remiss och lagrådsgranskning. Socialberedningen avlämnade i juni 1981 ett delbetänkande, Ds S 1981:7 Ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall . I betänkandet föreslås en rad ändringar i LSPV. Dessa överensstämmer i stort med motsvarande förslag som lades fram redan i propositionen om socialtjänsten men i det sammanhanget inte sakprövades av riksdagen. Regeringen har den 5 november på mitt förslag beslutat förelägga riksdagen en proposition om ändringar i LSPV. Propositionen går tillbaka på socialberedningens betänkande men tar framför allt sikte på ändringar av omedelbar praktisk betydelse. Regeringen har ansett det lämpligt att låta ställningstagandet till vissa förslag av större principiell räckvidd anstå till den mera omfattande prövning som blir följden av beredningens uppdrag att se över LSPV i dess helhet. De frågor som berörs i propositionen har i allt väsentligt redan tidigare varit föremål för både remissbehandling och lagrådsgranskning.

Herr talman! Först ett tack för svaret på frågan. Anledningen till att jag ställde frågan var de stora avvikelser som skett från tidigare förslag. Egentligen skulle man ju välkomna alla förslag till förändringar av LSPV som syftar till en förstärkning av rättssäkerheten och en bättre vård, för vi har all anledning att se allvarligt på den svenska psykiatrins situation. Internationellt sett är vi i Sverige oerhört mycket psykiskt sjuka, och vi har en mycket hög andel tvångsintagningar. Vi kan ta några siffror som exempel: Sverige har 4,9 platser för psykvård per 1 000 invånare. Motsvarande siffra är för Danmark 2,4, för Västtyskland 1,8, för Sovjet 1,1. Därför är det än viktigare att vara uppmärksam på just rättssäkerhetsfrågorna i vår lagstiftning på detta område. Det förslag som socialberedningen har lagt fram är på denna punkt tyvärr mycket sämre än det tidigare remissbehandlade och väl förankrade förslag som fanns i socialtjänstpropositionen, och skam till sägandes också sämre än nuvarande lag. Man anger att man lägger fram förslag som redan vederbörligen beretts och som inte kräver mera ingående överväganden. Det kanske vi kan förledas att tro vid en första anblick. Men vi måste också se på vilka förutsättningar som gällde för att förslagen skulle accepteras av t.ex. klientorganisationerna. För att man skulle kunna acceptera ett borttagande av ansökan och ge möjligheter till undantag från tvåläkarprövningen krävdes en förstärkning av de psykiatriska nämnderna med fler lekmän samt social expertis — alltså nuvarande utskrivningsnämnder. Men den förstärkningen finns inte med nu. Ett annat krav var tidsbegränsning av försöksutskrivningarna. Detta finns inte heller med. En nyhet är prövningen efter tre månaders vistelse. Och visst är detta bra, men ursprungsförslaget om prövning var tredje månad var ännu bättre. En särskild bestämmelse om patienternas rättigheter som var med i tidigare förslag har nu strukits. Möjligheterna att överklaga vissa beslut även efter utskrivningen tas bort. Det här är några exempel på de avsteg från tidigare förslag som har gjorts. Det gäller frågor som är alldeles speciellt viktiga för den mycket utsatta grupp som de tvångsvårdade psykiskt sjuka människorna utgör. Jag tycker att socialberedningens förslag vittnar om okänslighet för hur den psykiatriska tvångslagstiftningen betraktas och uppfattas av dem som närmast berörs — patienterna. Jag hade hoppats att regeringen antingen skulle remissbehandla och lagrådsgranska detta förslag eller skulle välja att på fler punkter följa det gamla förslaget — eller att man skulle glömma det här förslaget. Naturligtvis tycker jag att det är bråttom med förändringar, men inte till vilket pris som helst. Riksdagen hinner ändå inte behandla förslaget i år, även om proposition läggs fram nu. Jag tycker att regeringen nu har försuttit chansen till ytterligare belysning, och jag finner det högst anmärkningsvärt och djupt tragiskt. Men vi får återkomma till sakbehandlingen när ärendet blir föremål för riksdagens prövning.
Herr talman! Jag delar Lena Öhrsviks uppfattning att vi skall gå in på sakbehandlingen när propositionen har kommit, och jag hänvisar till att den kommer att ligga på riksdagens bord inom någon av de närmaste dagarna. Jag undrar om jag inte kan lugna Lena Öhrsvik med att jag faktiskt är precis lika intresserad av rättssäkerhetsfrågor som Lena Öhrsvik. Och som jag redan sade: de frågor som kommer i den här propositionen är redan remissbehandlade och lagrådsgranskade.

Herr talman! Jag tror säkert att det finns ett intresse hos Karin Ahrland, och jag tror att det är sant som hon säger, att dessa frågor som skall prövas av riksdagen är remissbehandlade. Men jag tog upp saker som fattas, som skulle utgöra komplement och förutsättningar för de förslag som alltså föreligger. Förslagen har ju sitt ursprung i socialstyrelsens LSPV-grupp. Dess betänkande var remissbehandlat. Sedan fick vi alltså socialtjänstpropositionen, som hade föregåtts av en rad kontakter med bl.a. socialstyrelsen, Svenska psykiatriska föreningen och klientorganisationerna. Vid de kontakterna fick förslagen i allt väsentligt ett starkt stöd. Men i en del fall hade stödet getts under förutsättning att också övriga förslag genomfördes. Vid remissbehandlingen av LPV-förslaget förelåg mest motioner som gällde 2 § angående missbrukarna. En motion gällde sjukdomsbegreppet, som ju är föremål för fortsatt utredning nu. En motion gällde att man inte skulle avskaffa ansökan — det var min egen motion. Men i övrigt godtogs alltså propositionen, i alla fall informellt, genom att det inte fanns några motförslag. Formellt avslog man propositionen utan sakbehandling genom att man bröt ut frågan om tvångsvård och missbrukare för ny utredning. Det skulle gå att fatta beslut nu om samtliga förslag, om man så önskar. Jag tycker att man måste observera att vissa förslag är kopplade till varandra. Vad jag angriper gäller alltså det som fattas i förslaget.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Lena Öhrsvik diskuterar ett betänkande, och jag föreslår att vi väntar med diskussionen tills det finns en proposition om några dagar.

Herr talman! Elvy Nilsson har frågat mig om jag vill medverka till en lagändring för att förhindra konstruktionen med bildande av produktionsbolag, där lokaler, maskinpark och i övrigt alla fasta tillgångar fortfarande tillhör det ursprungliga bolaget. År 1973 höjdes gränsen för minsta tillåtna aktiekapital i aktiebolag från 5000 kr. till 50 000 kr. fr.o.m. den 1 januari 1982 gäller den höjda aktiekapitalsgränsen också för äldre aktiebolag. Bestämmelserna om aktiekapital avser att ge bolagets fordringsägare och andra intressenter en viss säkerhet som ersätter aktieägarnas personliga ansvar för bolagets skulder. Vissa regler i aktiebolagslagen har till syfte att garantera att de tillgångar som skall bindas i bolaget som aktiekapital också verkligen tillförs bolaget. Ett annat ganska omfattande regelkomplex i aktiebolagslagen har till uppgift att förhindra att de mot aktiekapitalet svarande tillgångarna lämnar aktiebolaget. Jag vill i detta sammanhang även erinra om bestämmelserna i brottsbalken om gäldenärsbrott samt reglerna i konkurslagen om återvinning och om näringsförbud. I förarbetena till lagstiftningen om näringsförbud uppmärksammades bl.a. den situationen att maskiner och andra tillgångar tillförs ett bolag, samtidigt som kostnader styrs till och samlas hos ett bolag som i stort sett saknar tillgångar. I förarbetena framhölls att sådana förfaranden bör kunna beaktas vid prövningen av om ett näringsförbud skall meddelas. För aktiebolag finns det inga lagregler som begränsar bolagens möjligheter att ingå upplåtelseavtal eller som föreskriver att bolag inom t.ex. tillverkningsindustrin skall ha sitt kapital placerat i tillgångar av visst slag. Jag är tveksam till om lagstiftning av den typ som Elvy Nilsson har antytt är en framkomlig väg. Frågan är komplicerad och får övervägas ytterligare. Jag vill här bl.a. peka på att en arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet överväger att föreslå en skärpning av reglerna om återvinning till konkursbo. Brottsförebyggande rådet har i det sammanhanget uppmärksammat olika bolagstransaktioner som kan föregå en konkurs. Även utredningen om säkerhetsåtgärder m.m. i skatteprocessen överväger enligt vad jag har erfarit åtgärder som tar sikte bl.a. på sådana förfaranden som Elvy Nilsson har beskrivit.

Herr talman! Jag får först tacka för svaret, men också för den förhållandevis positiva syn som justitieministern har när det gäller att försöka komma till rätta med de problem som jag aktualiserat i min fråga. Det aktuella exempel som föranlett min frågeställning är taget från min egen kommun, men jag har kännedom om att det förekommer liknande situationer på många andra platser i landet och inom många branscher. Som jag i korthet berörde i frågeställningen rör det sig om ett företag med f. n. ungefär 65 anställda, som sedan ett par år tillbaka delats upp i ett s.k. produktionsbolag — omfattande endast de anställda och det som de producerar — och det ursprungliga bolaget, som behåller maskiner, lager, lokaler och i övrigt alla fasta tillgångar. Den nu aktuella konkursen gäller produktionsbolaget, som alltså helt saknar andra tillgångar än arbetskraften. Maskinerna, lagret och lokalerna tillhör moderbolaget — eller kanske rättare sagt systerbolaget, eftersom även detta bolag ägs av ytterligare ett bolag, som således är det egentliga moderbolaget. Ägaren är densamma i alla dessa aktiebolagskonstellationer. Det konkursdrabbade produktionsbolagets enda tillgångar var alltså de anställda, och lönerna till dessa måste nu under uppsägningsoch varseltiden betalas ut via den statliga lönegarantin. Den konkursförvaltare som arbetar med konkursutredningen anser sig inte, naturligt nog, ha några möjligheter att rekonstruera bolaget. Vilken företagsledare vill överta ett antal arbetstagare — hur duktiga de än må vara — när maskinerna och lokalerna där de skall producera inte ingår i köpet? Det är mycket svårt att finna något annat motiv för att på det här sättet splittra upp ett bolag än att man vid ett förväntat obestånd skall kunna tillförsäkra sig tillgångar samtidigt som man övervältrar ansvaret för de anställda på samhället. Även om detta f. n. inte direkt strider mot lagens bokstav, måste det väl ändå strida mot lagens anda. I svaret hänvisar justitieministern till vad som har skett under senare tid när det gäller aktiebolagslagstiftningen och även till olika arbetsgrupper och utredningar som snuddar vid de problem jag har aktualiserat. Men jag dristar mig ändå att fråga justitieministern, om det inte finns skäl att i justitiedepartementet snabbt ta just detta problem under övervägande och försöka finna lösningar som förhindrar ett sådant här förfarande, inte minst med tanke på den utbredning denna verksamhet tydligen har fått under senare tid.

Herr talman! Det framgick av mitt svar att jag ser allvarliga problem på detta område. Jag vill understryka att jag liksom Elvy Nilsson tycker väldigt illa om att man utnyttjar bolagskonstruktionerna på detta sätt. Men frågan är alltså ytterligt komplicerad och har att göra med själva bolagskonstruktionen, som ju innebär att delägarna inte längre har personlig ansvarighet. Vi överväger denna fråga i departementet. Utöver vad jag tidigare har sagt vill jag nämna att kommissionslagkommittén har i uppdrag att lägga fram förslag till behövliga lagstiftningsåtgärder i fråga om kommissionärsbolag. I ett typiskt kommissionärsbolagsförhållande driver kommissionärsbolaget verksamhet för ett annat företags, huvudföretagets, räkning. Verksamheten är av osjälvständig karaktär och behärskas i realiteten av huvudföretaget. Eftersom frågan är så pass komplicerad, vill jag inte inge några förhoppningar om att vi mycket snabbt skall kunna lösa den, men jag försäkrar att vi arbetar så mycket vi kan för att få till stånd en lösning på det här problemet, som jag erkänner är ganska allvarligt.
Herr talman! Jag tackar för det senaste inlägget från justitieministern. Jag har förståelse för de svårigheter som är förknippade med dessa problem. Om jag ytterligare skall motivera mitt engagemang i just den här frågan, kan jag nämna att det aktuella företaget har erhållit lokaliseringsstöd på nära 4 milj.kr., varav nästan 2 miljoner i bidrag — företaget hade emellertid då andra ägare. Så sent som i våras sökte bolaget lokaliseringsstöd på drygt 300 000 kr., vilket också beviljades av länsmyndigheterna. Lånet var dock villkorat till att moderbolaget skulle gå i borgen för lånet. Detta villkor var företaget i fråga inte berett att uppfylla, varför utbetalningen av pengarna stoppades. Detta var, som jag bedömer det, ett försök att pumpa in ytterligare samhällspengar i de fasta tillgångar som finns i företaget — och som alltså inte tillhör produktionsbolaget — innan detta definitivt skulle avvecklas. Vad som naturligtvis är det mest upprörande är ju den situation som de berörda arbetarna har försatts i, när de på detta sätt blir utan arbete på en plats där det över huvud taget inte finns ett enda jobb att få. Att sådana här transaktioner har blivit mer och mer vanliga i hela landet gör inte det hela mindre allvarligt. Det är alltså min förhoppning att justitieministern i något sammanhang så snart som möjligt vidtar åtgärder, så att den här verksamheten stoppas. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! I gårdagens debatt diskuterades här i kammaren mycket ingående det allvarliga läget på arbetsmarknaden. I mitt anförande kommer jag att i huvudsak behandla de besparingar inom regionalpolitiken som föreslås i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1981/82:1. Målet för regionalpolitiken är att ge människor i alla delar av landet tillgång till arbete, service och god miljö. Eftersom det fortfarande finns betydande skillnader mellan landets olika delar i dessa avseenden, måste regionalpolitiken inriktas på att undanröja förvärvshinder och fördela arbetstillfällena inom landet, så att en rimlig regional balans kan uppnås. Det regionalpolitiska stödet är i enlighet med denna målsättning inriktat på att skapa nya arbetstillfällen i lönsamma företag på orter som är långsiktigt drabbade av arbetslöshet och undersysselsättning. Det skulle naturligtvis ha varit önskvärt att förändringar i fråga om det regionalpolitiska stödet inte hade behövt vidtas i detta sammanhang, eftersom en proposition om den framtida regionalpolitiken kommer att föreläggas riksdagen våren 1982. I ett läge där besparingar är nödvändiga inom alla områden måste även den prioriteringen göras vad gäller det regionalpolitiska stödet, att insatserna främst inriktas på de sämst ställda regionerna i landet. Denna målsättning har legat till grund för regeringens förslag till besparingar i fråga om regionalpolitiken. I propositionen föreslås ändrade grunder för lokaliseringslån och avskrivningslån. Ändringarna innebär i huvudsak att avskrivningslån och lokaliseringslån i vissa hänseenden endast kommer att kunna utgå i stödområdena 4-6, vidare att lokaliseringslånen till marknadsföring och produktutveckling skall slopas samt att lokaliseringslån kan utgå med högst 35 96 exkl. avskrivningslån. Utskottet har i princip godtagit regeringens förslag och framhåller att de framlagda förslagen har en inriktning som innebär att de sämst ställda kommunerna prioriteras hårdare än i dag i förhållande till övriga regioner. Utskottet delar även den uppfattning som framförs i propositionen, att bankerna bör ta ett större ansvar för finansieringen av lokaliseringsstödsprojekten. Jag vill även peka på möjligheten att kombinera utnyttjandet av investeringsfonderna med lokaliseringsstöd. Vidare kan också industrigarantilån och de regionala utvecklingsfonderna utnyttjas. Vad gäller stöd till marknadsföringsåtgärder och produktutveckling anser utskottet att denna stödform bör behållas t. v. och att en utvärdering bör ske i den kommande regionalpolitiska propositionen. Socialdemokraterna har helt avvisat regeringens förslag med hänvisning bl.a. till att en proposition angående regionalpolitiken skall framläggas nästa år och att förslaget skulle innebära en försämring för vissa regioner. Jag vill i detta sammanhang än en gång påpeka att regeringens förslag innebär en prioritering av de sämst ställda kommunerna i landet. Genom regeringens övriga förslag på det industripolitiska området för att bl.a. stimulera industriinvesteringarna och företagsamheten skapas bättre möjligheter för näringslivet att åstadkomma nya arbetstillfällen. För att regionalpolitiken skall fungera krävs det att industriföretagen har en tro på framtiden och därmed är villiga till nya investeringar och risktaganden. Moderaterna föreslår i sin reservation bl.a. en höjning av räntan på lokaliseringslånen. Detta är förvånande och skulle vara direkt hämmande för investeringsviljan i företagen. Moderaternas begränsning av möjligheter till avskrivningslån i stödområde 4 innebär ytterligare försämringar för skogslänen och för de orter i Bergslagen och Blekinge som riksdagen tidigare genom uttalande prioriterat. Den i moderaternas partimotion aktualiserade frågan om en utredning angående differentiering av arbetsgivaravgifter är redan tillgodosedd. Utredaren överlämnade sitt betänkande till industriministern den 26 oktober, alltså innan moderaterna skrivit sitt särskilda yttrande. Det moderata särskilda yttrandet i betänkandet saknar alltså aktualitet. De överväganden som professor Ingemar Ståhl gjort i utredningen ligger helt i linje med de uppfattningar vi har i centerpartiet, och vi utgår därför ifrån att förslag i denna riktning kommer att presenteras i den regionalpolitiska propositionen våren 1982. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande 1981/82:1 på samtliga punkter och avslag på reservationerna.

Herr talman! Ungdomsarbetslösheten har med all rätt intagit en central roll i kammarens långa debatt om de av regeringen föreslagna ekonomiskpolitiska åtgärderna. Aldrig tidigare har så många ungdomar stått utanför den reguljära arbetsmarknaden, trots omfattande insatser från samhällets sida. Det borde kanske ha föranlett åtminstone några talare att litet närmare analysera orsakerna till att så många, framför allt ungdomar, står utanför arbetsmarknaden. Att ungdomsarbetslösheten i ett internationellt perspektiv är väsentligt lägre i Sverige än på många andra håll utgör i och för sig endast en ringa tröst för de ungdomar här hemma som saknar jobb. Men samtidigt ger en sådan jämförelse ändå ett nyttigt perspektiv på frågan. Det understryker med all tydlighet Sveriges nära koppling till de västerländska industriländerna och den internationella konjunkturväxlingens stora betydelse. Men viktigt är också — och det bör betonas — att vi i Sverige tack vare vår höga ambition i fråga om sysselsättningen, en ambition som omfattar samtliga partier i det här landet, har lyckats behålla en hedrande tätposition när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Jag tycker, herr talman, att det finns all anledning att fastslå detta. Jag anser att det finns flera samverkande orsaker som aktivt bidragit till den allvarliga situationen. Det är den internationella lågkonjunkturen och det höga ränteläget. Det är Sveriges internationellt sett höga kostnadsläge under 1970-talets senare del och därmed försämrade konkurrensläge, som inneburit förlorade marknadsandelar, vilket i sin tur medverkat till en neddragning av hela det industriella kapacitetsutnyttjandet. Detta har medfört lägre industriinvesteringar och alltså en minskning av den totala industriella kapaciteten i Sverige. Allt detta har inneburit bortfall av tusentals eller kanske tiotusentals gamla jobb. Det har också inneburit att nya jobb inte tillförts marknaden, jobb som bl.a. ungdomarna kunnat få del av. Vidare kan man peka på en gradvis minskad geografisk och yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden och en uppbromsning av den offentliga sektorns expansion. Vi har vidare haft ett mindre väl fungerande utbildningssystem, som stått i dålig samklang med arbetsmarknadens behov. Dessutom har vi haft en oförmåga i det här landet att i takt med vunna erfarenheter reformera otympligheter i gällande arbetsrätt. Sist men inte minst har vi byggt upp ett lönebildningssystem, som dels slagit ut industrier med dålig lönsamhet, dels försvårat inträdet på arbetsmarknaden för särskilt de yngre med alltför höga ingångslöner. Herr talman! När man lyssnat till de socialdemokratiska inläggen har man ibland fått en känsla av att bakom den ökade arbetslösheten skulle ligga en ovilja från regeringens sida att bekämpa denna. Ännu värre ibland: att regeringen uppsåtligen skulle driva en politik som skulle höja arbetslösheten. Litet förenklat låter det: Säger man inte ja till äskanden från AMS, så driver man en dålig politik. Skriver man ut checkar på allt vad AMS önskar, så bedrivs en vettig politik i det här landet. Jag tycker att viljan att närmare analysera ungdomsarbetslösheten i de termer jag nyligen beskrivit har varit tämligen minimal åtminstone i kammaren - vilket bevisligen satt sina tydliga spår i arbetslöshetsstatistiken — även om ett glädjande, långsamt tillfrisknande sker ute i landet. Det är min 3 Riksdagens protokoll 1981/82:25-28 övertygelse att uttalanden av exempelvis Sören Mannheimer speglar tankar som vinner allt större fotfäste ute i landet, även om det tar tid innan sådana tankar av klarhet tränger in i denna kammare. Jag tycker att det i denna debatt finns skäl att understryka vad som skrivits i utskottets betänkande om 16-17-åringarnas situation mot bakgrund av ungdomspropositionen. Propositionen, vars grundläggande tanke var att skolan skulle ta huvudansvaret för ungdomar upp till 18 år, rönte en del kritik inte minst från socialdemokratiskt håll då riksdagen fattade beslut om reformen. Man t.o.m. dömde ut förslagen innan skolmyndigheterna haft en ärlig möjlighet att i praktisk handling omsätta dem. Nu har vi erfarenheter från läsåret 1980/81. Länsskolnämnderna har för en månad sedan överlämnat sina sammanställningar till skolöverstyrelsen, som beklagligtvis inte ens hunnit redovisa någon form av preliminär sammanställning. Det hade onekligen, herr talman, varit av stort värde om en sådan hade funnits till hands då utskottet diskuterade första årets utfall av reformen. Med viss adress till skolministern undrar man om handläggningstiden för detta lilla ärende är symtomatisk för handläggningen av andra ärenden inom skolöverstyrelsen. Nu har skolöverstyrelsen lovat att före årsskiftet sammanställa vad 24 länsskolnämnder redovisat klart och tydligt. Men man blir kanske något oroad över den långa handläggningstiden. Nu får vi göra en allmän bedömning utifrån intryck från våra egna hemlän och de län vi besökt på utskottsresorna. Dessa intryck uppfattar jag som över lag positiva. I län där man aktivt försökt göra någonting av reformen har man nått resultat — det är min uppfattning. Låt mig i all enkelhet på en enda bild här på kammarens bildskärm presentera erfarenheter från verksamheten hemma i Kronobergs län. Bilden försöker redovisa följande. Av länets totalt 5000 elever i 16-17-årsåldern den 1 juli 1980 hade 383 elever inte erhållit gymnasieplats eller arbete. Dessa inbjöds till SSA-rådens kurser. Den 18 augusti hade man lyckats få 177 till gymnasieskola eller arbete, och 206 kom till SSA-rådens kurser. Den 20 december — alltså några månader senare — fanns fortfarande 133 i gymnasieskola eller på arbete, och ungefär 250 var på SA-kurs, fyraveckorsintroduktion e. d. Den 31 mars 1981 kan man konstatera att 315 elever anlitat SSA-aktiviteter, och kvar i skola eller på arbete fanns 68. Av dessa 315 — ursprungligen 383 — var 99 stycken på 40 veckors yrkesintroduktion, 62 på gymnasieskola, 23 i annan skola, 20 på lärlingsutbildning, 12 på arbetsmarknadsutbildning och 77 på den vanliga arbetsmarknaden. Endast 87 elever av ca 5 000 fanns alltså inte inne i utbildningssystemet eller på den vanliga arbetsmarknaden. Jag tycker, herr talman, att det är ett ganska gott betyg för en sådan reform. Där man verkligen engagerat sig och tagit reformen på allvar har man kunnat åstadkomma resultat, om det i övrigt varit en någorlunda normal arbetsmarknad. Herr talman! Utskottet vill klart markera, skriver man, alla berörda parters ansvar för ungdomsarbetslöshetsfrågorna. Och det är min uppfatt ning att det bör ankomma inte minst på arbetsmarknadens parter att snarast finna former för nya principer för nybörjarlöner som stimulerar nyanställning av ungdomar. Det bör ankomma på parterna att snarast lösa frågan om skolelevers praktikanttjänstgöring, så att eleven under den tid han eller hon är praktikant är att betrakta som elev och inte som anställd. Det måste ankomma på politikerna att ingripa lagstiftningsvägen om inte praktikantfrågan kan få en ändamålsenlig lösning, på samma sätt som det nu ankommer på oss politiker att snabbt lösa frågan om generell rätt till provanställning, så att denna kan träda i kraft redan under vintern och på så sätt vara ett aktivt instrument i kampen mot arbetslösheten. Herr talman! Jag finner det oroande att den proposition om provanställning som var utlovad till den 6 november ännu inte lagts fram. Det försvårar ytterligare möjligheterna för detta system att träda i kraft under vintern. Dessa åtgärder, tillsammans med en politik som stimulerar industrins lönsamhet och expansionskraft, borde ganska snart avsätta tydliga resultat i form av minskad ungdomsarbetslöshet. För en sådan politik har regeringen moderaternas fulla stöd. Herr talman! Jag vill så avslutningsvis kortfattat kommentera en reservation som vi moderata ledamöter i arbetsmarknadsutskottet har avgivit. Det är reservation nr 8, som avser vissa ytterligare besparingar inom regionalpolitiken. Från moderat sida kan vi i princip instämma i uppfattningen att det hade varit önskvärt att eventuella förändringar av det regionalpolitiska stödsystemet fått anstå till behandlingen av regeringens proposition under våren 1982. Regeringen har dock ansett det nödvändigt att föreslå vissa besparingar redan nu, och dem kan vi acceptera. N Vidare kan vi moderater till fullo instämma i önskemålen om lättnader i regelsystemet för att ge bankerna möjlighet att öka sina engagemang i fråga om mer riskbetonad kreditgivning till industrin. Tillgodoses dessa önskemål på ett konstruktivt sätt är vi övertygade om att industrins behov av riskvilligt kapital kan tillgodoses även om man utvidgar regeringens förslag om slopande av avskrivningslån för maskiner och inventarier till att också gälla stödområde 4. I detta sammanhang vill jag till Margit Odelsparr säga att om man med en neddragning i stödområdena 1-3 avser att hårdare prioritera de sämst ställda kommunerna, så måste ju den neddragning i fråga om stödområdena 1-4 som moderaterna vill ha innebära en ännu kraftigare prioritering av de allra sämst ställda kommunerna i stödområdena 5 och 6. Vi går alltså längre i våra strävanden att relativt sett gynna de sämst ställda kommunerna. Våra förslag innebär även i detta avseende att de relativt sett sämst gynnade kommunerna i det gamla inre stödområdet prioriteras hårdare. Vidare har vi föreslagit en höjning av räntenivån på lokaliseringslånen med 0,75 96, dock endast för lån som tecknas fr.o.m. den 1 januari 1982. Det kan i sammanhanget nämnas att räntan på industrigarantilånen höjdes under våren 1981. Det bör enligt vår uppfattning vara rimligt att på sikt samordna räntenivån beträffande dessa båda låneformer jämte räntan för rörelselånen från utvecklingsfonderna. Ett genomförande av våra förslag skulle, vad avser de regionalpolitiska stödvillkoren, innebära en ytterligare besparing utöver regeringens om ca 75 milj.kr. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de i betänkandet redovisade moderata reservationerna.

Herr talman! Under gårdagens debatt bröt bostadsminister Birgit Friggebo plötsligt talarlistan och gick till hårt angrepp mot moderata samlingspartiets bostadspolitik, som den utformats av vår partistämma i Falun för några veckor sedan. Programmet Ny väg är ett principprogram för återställd ekonomisk balans. Detaljerna i den bostadspolitiska delen är under utarbetande, och utformningen är helt naturligt delvis beroende av vad regeringen föreslår i budgetpropositionen efter nyår.

Av de direkta bostadsstöden är det främst räntebidragen inom bostadsfinansieringssystemet som ökar. 1981/82 uppgår räntebidragen till 6,6 miljarder kronor. Budgetåret dessförinnan uppgick de till 5,2 miljarder kronor, och för nästa budgetår kommer de med nuvarande regler att uppgå till 8,5 miljarder kronor, dvs. en ökning med 1,9 miljarder kronor. Den nu sänkta allmänna räntenivån med 1 96 minskar ökningstakten något. Vårt besparingsförslag avser att i stort neutralisera denna ökning. Besparingsförslaget innebär att räntebidragen begränsas i första hand vad gäller äldre hus. Räntebidragen ändras, så att bostadsfinansieringssystemet blir funktionsdugligt vid nuvarande inflationstakt. Besparingsförslaget innebär vidare att bostadsbidragen skall höjas, så att det bostadspolitiska stödet koncentreras till de inkomstsvaga grupperna. Hyresgränsen för bostadsbidrag skall höjas, så att hyreskostnaden för dem som uppbär bostadsbidrag inte ökar. Skräm inte upp villaägare och hyresgäster, tänk på deras nerver, sade Birgit Friggebo till Lars Tobisson i går. Nej, vi skrämmer inte någon med vårt förslag. Vi framhåller nämligen i Ny väg att minskade räntebidrag förutsätter verkliga skattesänkningar, avreglering av byggandet — exempelvis införandet av enhetslån — samt ett successivt genomförande. Som vanligt utelämnar Birgit Friggebo de delar som ej passar in i hennes beräkningar. Vem är det som har varit spöke i denna debatt om inte Birgit Friggebo? Bostadsministern påstod också att om moderaternas förslag genomfördes skulle nybyggnationen upphöra. Detta är totalt fel. Vi prioriterar nybyggnationen. Men Birgit Friggebo själv gör ingenting för att underlätta för byggarna att tillgodose konsumenternas efterfrågan. Regleringar, lånekineseri och krångel har ökat under Birgit Friggebos år i bostadsdepartementet. Det är ingen tillfällighet att byggnadsbranschens organisationer är så oroliga, att de vänt sig direkt till statsministern för att få framföra sina synpunkter. Att gå till Birgit Friggebo anser de tydligen är lönlöst. I går eftermiddag klampade även Ola Ullsten in i bostadsdebatten med verkliga nyheter. 2,5 miljarder kronor i minskade räntebidrag betyder 17 000 kr. per år i ökade kostnader för varje villaägare och 20 000 kr. per år för en hyresgäst i en normallägenhet, påstod han frankt. Förra budgetåret beslöt riksdagen på Birgit Friggebos förslag att genom justering av den garanterade räntan minska statens subventioner med minst 800 milj.kr., alltså en tredjedel av den summa som Ola Ullsten utgick ifrån i går. Ökade villakostnaden förra året med 6 000 kr. och normalhyran med 7 000 kr.? Detta visar hur desperat folkpartiet nu är i sin iver att skrämma folk för oss moderater. Kan inte Birgit Friggebo försöka att förklara för sin partiledare hur orimliga hans påståenden är. Vi moderater är beredda att för nästa budgetår spara 2 miljarder kronor på bostadsdepartementets huvudtitel för att sanera statens affärer. Hela denna summa avser inte besparingar på räntesidan. Jag skulle vilja ge Birgit Friggebo ett gott råd: Vänta med era beräkningar och er kritik, tills vi lagt fram vårt förslag. Trovärdigheten för Birgit Friggebo och hennes parti tjänar uppenbart på ett sådant handlande. Till sist, herr talman, vill jag ställa en enda fråga till bostadsministern: Kan Birgit Friggebo garantera att hon ej kommer att föreslå minskade räntebidrag i nästa budgetproposition?

Herr talman! Jag tror inte att Rolf Dahlberg riktigt har förstått vad diskussionen i går handlade om. Nu säger han: Detaljerna i moderaternas bostadspolitik skall man komma fram till beroende på vad regeringen kommer att lägga fram för förslag i budgetpropositionen nästa år. Det är ju att ge oss ett väldigt stort förtroende när det gäller att styra utvecklingen, och jag tackar för det. Då uppstår ju inte de effekter som vi har velat peka på skulle uppstå om det är så att moderaterna får chans att genomföra sin politik. Hela utgångspunkten för debatten i går och det som förevarit under veckorna dessförinnan är det moderata partiprogrammet, som antogs i Falun, där man säger att man skall avskaffa bostadssubventionerna när det gäller ägda småhus och att de skall minska kraftigt när det gäller hyresoch bostadsrätt. Man har nämligen som utgångspunkt att bostadssubventioner endast motiveras av skilda skatteregler för de olika upplåtelseformerna. Detta faktum kvarstår, och det är det moderaterna inte vill gå in och diskutera. Om man genomför det programmet betyder det en ökad kostnad för ett nytt småhus på 17 000 kr. per år och för en ny hyreslägenhet på 20 000 kr. per år. De resultaten skall jämföras med diskussionen om effekterna av marginalskatteförändringarna. Vi är överens om att marginalskatterna skall sänkas och att det får effekter också på avdragen. Vad vi däremot inte är överens om är avdragsreformen, som ger en total effekt på 1,4 miljarder. Och den reformen skall genomföras under fyra år. Moderaterna lägger nu fram förslag om nettoförändringar under ett år, nästa år, med 2,1 miljarder. Deras förslag får alltså, om de genomförs, mycket stora effekter. Moderaterna säger att de vill ha en omläggning av bostadsfinansiering och bidragsgivning, så att subventionerna koncentreras till nybyggnationen. Det är alldeles utmärkt, om vi kan vara överens om det! Det har också varit regeringspolitikens inriktning, även när moderaterna satt i regeringen. Men det är inte så det står i det moderata partiprogrammet, och vad jag vill ha besked om är följande: Är det så att man tänker genomföra sitt program, eller är det bara en produkt som man skall kasta i papperskorgen och som inte har något värde? Det är detta vi vill ha besked om. Sedan frågar Rolf Dahlberg: Kommer inte ni att förändra subventionerna? Jo, förvisso, och vi har påbörjat arbetet i den riktningen. Det här året sker förändringar för villor och bostadsrätter, och riksdagen har fattat beslut om förändringar nästa år när det gäller hyresrätter. Den vägen kommer vi att fortsätta tvingas beträda, och det innebär att människor kommer att få betala en större andel av sina inkomster i boendekostnader. Men det är inte det diskussionen rör — de kortsiktiga förändringarna och detaljändringarna i subventionssystemet — utan frågan är: Vad är målet för den här politiken? Där är det moderata målet att ta bort subventionerna för nyproducerade ägda småhus — med konsekvensen att det inte blir några nya bostäder! Och jag har aldrig, ens i min fantasi, levt med sådana tankar. Det är ju en orimlighet! Och moderaterna måste nu tvingas svara på frågan om de vill fullfölja sitt program, som de antog för bara några veckor sedan, eller inte. Sedan säger Rolf Dahlberg att regleringarna har ökat under de senaste åren, när vi har haft icke-socialistiska regeringar. Det är ett märkligt påstående. Jag kan dra upp flera punkter, där vi har bidragit till att minska byråkratin. Vi har fått en helt annan inriktning när det gäller att pröva nya regler och normer — vi prövar dem ur byråkratisynpunkt och ur kostnadssynpunkt. Jag vill bara hänvisa till det som regeringen gjorde när det gällde att ta fram en ny svensk byggnorm 1980. Det var fråga om en helt annan granskning än man har haft tidigare. Byggprisutredningen är tillsatt och kommer att lägga fram förslag ganska snart — och det arbetet är motiverat av kostnadsökningar och annat. Markoch konkurrensvillkoren har vi förändrat. Vi har haft en kraftig ökning av ytstandarden i bostäderna. Där har vi gjort förändringar i lånesystemet, men byggare, kommuner och andra som bestämmer utvecklingen bör också ta sitt ansvar på den punkten, och det har de full möjlighet att göra. Vidare kommer det att ske en översyn av statens planverk. I samband med att planoch bygglagen tas fram kommer vi att studera förenklingar. Statskontoret är involverat i en sådan verksamhet. Vi har gett resurser för experimentbyggande både på ombyggnadssidan och nybyggnadssidan för att minska kostnaderna osv.

Herr talman! När det gäller kritiken mot Ola Ullsten behöver Birgit Friggebo bara gå till kammarens protokoll för att se att han utgick från en besparing på 2,5 miljarder kronor och påstod att den för villaägare och hyreshusboende skulle medföra kostnadsökningar av den storleksordning jag här har nämnt. Birgit Friggebo är bättre på att räkna — det erkännandet vill jag ge henne. Det gäller här två olika saker. Stämman antog ett principprogram för framtiden som skall genomföras på lång sikt, i den takt som är möjlig och med de skattelättnader vi föreslår. De pengar som vi subventionerar boendet med är inget annat än skattepengar som dras in från folket och sedan delas ut i form av subventioner till bostäderna — så är det! Vill vi minska rundgången i hanteringen kan vi alltså på sikt göra det. En annan sak är vårt besparingsförslag för nästa budgetår. Den del vi är överens om belöper sig till 2 miljarder. Jag har här deklarerat att vi står för det. Efter nyår, när regeringen lägger fram sitt budgetförslag, kommer vi att presentera förslag om hur vi skall göra de besparingar på 2 miljarder som är nödvändiga, eftersom vi inte kan fortsätta att låna utomlands i samma takt som vi hittills har gjort. Birgit Friggebo kom sedan in på de normer som finns för byggandet. Hon sade att hon har röjt upp och underlättat — jag hävdar bestämt motsatsen. Är Birgit Friggebo nöjd med Svensk byggnorm, som den ser ut i dag? Gå ut och prata med dem som har att arbeta efter den! De skulle kunna ge Birgit Friggebo en del tips. Jag skulle också vilja ge Birgit Friggebo några tips. Avskaffa markoch konkurrensvillkoren! Inför ett nytt förenklat lånesystem! Avbyråkratisera bostadssektorn! Låt enskilda konkurrera på samma villkor som de allmännyttiga! — Det är några tips om vad man kan göra för att underlätta. Men gör dessa saker snart — inom kort är det kanske för sent. Då kommer man i framtiden i alla fall att tala om att vi hade en bostadsminister som gick ut mycket långsamt men som hade en ganska god spurt.
Herr talman! Jag tycker det är litet småaktigt att i debatten använda Ola Ullstens eventuella felsägning när det gäller effekterna av att spara 2,1 miljarder nästa år och de totala effekterna av att avskaffa räntesubventionerna. Det är litet fånigt, eftersom alla vet att det var en felsägning. Han är "mycket väl medveten om hur sådana här saker fungerar. Rolf Dahlberg tog ånyo upp resonemanget om den s.k. rundgången, precis som om man tog ut skattepengar av alla och gav tillbaka ungefär lika mycket till alla. Då hade man kunnat tala om en rundgång — då hade det gällt pengar som flyter fram och tillbaka. Men nu är det på det sättet — det bortser moderaterna ifrån — att det finns ett syfte med räntebidragsgivningen. Den går bl.a. ut på att man skall omfördela kostnaderna mellan olika årgångar av hus, för att över huvud taget möjliggöra nyproduktion här i landet. Fortfarande får vi inte något svar på frågan: Skall moderaterna fullfölja det program de antog i Falun för några veckor sedan, nämligen att bl.a. avskaffa räntesubventionerna för ägda småhus och minska dem radikalt för hyresoch bostadsrätter? Det är den frågan jag har velat resa nu här i kammaren. Att moderaterna sedan vill spara ytterligare 2,1 miljarder nästa år är bara framtaget som ett exempel på att man målmedvetet startar upp denna verksamhet, eftersom man på ett år vill plocka bort en tredjedel av de existerande räntesubventionerna. Man har alltså missat att ta en diskussion om den huvudfråga som jag har velat resa: Vad är det långsiktiga målet för moderat bostadspolitik? Jag har i all stillhet satt mig ned och räknat efter vilka effekterna de facto skulle bli. Och moderaterna har inte på något sätt dementerat riktigheten av dessa räkneexempel. Därför är det bara att konstatera att moderat bostadspolitik kommer att leda till att det inte kommer att byggas några bostäder i landet när man väl har uppnått målet för sin politik. Dessutom har jag velat ställa den här frågan i deras partiprogram i relief till den skrämseloch hatpropaganda som de har bedrivit under de senaste månaderna när det gäller effekterna av de kraftigt sänkta marginalskatterna och den stora skattereform som vi är på väg att genomföra. Moderaterna vänder sig mot de effekter som avdragsreformen kommer att få med den utformning som nu föreslås. Efter vad jag förstår har den nye partiledaren sagt att visst vill moderaterna också ha en avdragsreform, men den skall se annorlunda ut. Men effekterna av den avdragsreform som vi är beredda att genomföra är bara krusningar på ytan i förhållande till effekterna bl.a. för småhusägarna om det moderata partiprogrammet skulle genomföras. För moderaternas egen skull vore det av värde att ge besked om huruvida er målsättning är att fullfölja det moderata partiprogrammet.
Herr talman! Nu måste jag upprepa för Birgit Friggebo: En grundförutsättning för det program som vi tog på partistämman är att vi får en rejäl skattelättnad för alla människor samt att vi får en avbyråkratisering och ett förbilligande av bostadsbyggandet. Vidare skall det genomföras successivt på lång sikt. Det är väl inte så svårt att förstå det? Sedan kommer vi till den andra delen, som gäller besparingarna för nästa år. Där har vi redan nu sagt att inom bostadssektorn är vi beredda att spara 2 miljarder kronor. Låt oss enas om den summan, eftersom den halva miljarden är tidigarelagd och kommer att sparas nu. Då säger Birgit Friggebo att även hon håller på och funderar fram och tillbaka över sådana här besparingar. Det kanske då var så att påhoppet på moderata samlingspartiet gjordes för att stärka den egna positionen gentemot andra departement när det gäller att spara pengar. Det har under den gångna veckan framgått av liberala tidningar, som lyckas få del av vad som händer i arbetet inom kanslihuset, att det är på bostadssektorn och på den sociala sektorn som de största besparingarna måste göras, därför att det är där som vi har de största transfereringarna. Då måste ju även Birgit Friggebo bli tvungen att göra besparingar på bostadssektorn med de stora subventioner som finns där. « När det gäller nybyggnationen upprepar jag att vårt förslag kommer att medföra ökad nyproduktion av bostäder, eftersom vi kommer att prioritera den sektorn. Det är en skrämselpropaganda som folkpartiet helt plötsligt har fått för sig att rikta mot oss. Vad är ni ute efter? Ni beskyller oss för att ha skrämt villaägarna för det skatteförslag som ni skulle lägga fram. Det var ju inte vi som gjorde det — det var massmedia som via läckor i kanslihuset fick möjlighet att räkna på hur ni funderade. På ett sätt är det underligt att folkpartiet helt plötsligt skall kasta sig över oss för att vi uppriktigt deklarerat hur vi vill göra besparingar för nästa år. Förklara själv: Hur mycket kommer det att sparas inom bostadsdepartementet nästa år?
Herr talman! Här försöker moderaterna göra troligt att människorna skulle få uppleva en enorm realinkomstutveckling under de närmaste åren, så att de skulle kunna tåla att betala boendekostnader i nyproduktionen som utgår ifrån att de boende betalar den fulla marknadsräntan på de lån som tas upp för att finansiera nybyggnaden. Rolf Dahlberg vet lika bra som jag att inte minst moderata samlingspartiet har framhållit att det inte kommer att finnas något utrymme för realinkomstökningar under de närmaste åren. Och jag delar den uppfattningen — det kommer inte att finnas något sådant utrymme. Man talar om skattelättnader. Ja, vi vet att moderaterna vill återföra skattetrycket till 1970-talets nivå. Dessutom skall man ta bort hela budgetunderskottet. 70 miljarder plus 70 miljarder är 140 miljarder. Hur skall det gå till? Det är en omöjlig politik att stå här och tala om dels att det inte kommer att ske någon realinkomstutveckling, dels att människorna kommer att ha mängder av pengar så att de kan betala ökade boendekostnader i nyproduktionen — det är där min huvudkritik ligger — på upp till 20 000 kr. per år. Jag skulle vara ute efter att stärka den egna positionen i budgetförhandlingarna, enligt Rolf Dahlberg. Det finns inget som helst underlag för sådana misstankar. Redan i somras var vi i stort sett överens om hur förutsättning arna är för bostadsdepartementets besparingsdel. Det har inte varit några svårigheter för regeringen att komma överens om den biten, och vilka besparingar som föreslås kommer vi att presentera i budgetpropositionen i januari. Vad jag kan säga är att det i varje fall inte kommer att röra sig om tillnärmelsevis de belopp som moderaterna tydligen avser att gå fram med. Fortfarande inget svar på frågan: Vill moderaterna genomföra sitt program eller vill de inte? Om det genomfördes skulle det få de konsekvenser som jag har talat om. Egentligen är det litet obehagligt att behöva stå i kammaren inför mycket upplysta människor som läser tidningar och följer med debatten och bemöta påståenden som att moderaterna inte skulle ha deltagit i en skrämselpropaganda. Jag vill bara påminna om ord som katastrof och att hundratusentals villaägare skulle behöva ompröva sin bostadssituation. Alla känner till det här, så jag kanske inte borde nedlåta mig ens till att ta upp den diskussionen.

Herr talman! Jodå, Birgit Friggebo, vi moderater håller fast vid det långsiktiga målet att avveckla räntesubventionerna i enlighet med vad som sägs i programmet och samtidigt dra ner på skattesidan, allt i syfte att minska rundgången i ekonomin. Vi skall möta de svårigheter som uppkommer för verkligt behövande genom att utforma bostadsbidragen på ett effektivare sätt. Jag varnade i går Birgit Friggebo för att låsa sig alltför hårt i sitt motstånd mot minskade boendesubventioner. Jag påpekade att det kommer att bli nödvändigt att minska dem för att få ihop de drygt 9 miljarder kronor som återstår i utgiftsminskningar nästa budgetår. Nu har också Birgit Friggebo fått medge att det kommer sådana utgiftsminskningar. Jag fick liksom Rolf Dahlberg ett intryck av att inlägget i går i betydande utsträckning var riktat till Rolf Wirtén, som också var i kammaren. Nu säger Birgit Friggebo att det var klart redan i somras hur mycket ni skall spara inom bostadssektorn. Varför då inte lämna ett mera preciserat besked som svar på den fråga Rolf Dahlberg upprepade? Birgit Friggebo sade att det i denna upplysta kammare finns många som läser tidningar. Det har också jag gjort. Jag har i mitt livoch husorgan Göteborgs-Posten följt en del åtminstone till synes initierade skildringar av hur arbetet på att genomföra besparingar i nästa års budget nu bedrivs. Jag reserverar mig för att uppgifterna härom kan vara felaktiga, men Birgit Friggebo har i så fall möjlighet att bestrida dem. I ett reportage den 5 november heter det att en hel rad sparområden har undantagits av olika skäl. Folkpartiet har sålunda fått gehör för att u-landsbiståndet skall klara sig helskinnat undan, trots att delar av centerpartiet motsätter sig detta. Å andra sidan får centern inga problem att behålla livsmedelssubventionerna på överenskommen nivå. Man går också igenom ytterligare ett antal områden där sparåtgärder avvisas. Men sedan framhåller man: ”Ett annat sparområde gäller de statliga räntebidragen, som sannolikt kommer att krympa ytterligare. I gengäld skall de sämst ställda familjerna kunna räkna med ökade bostadsbidrag.” Detta är precis det förslag som vi i vår partimotion aviserar och kommer att lägga fram i motionsform under den allmänna motionstiden i januari. Men vi kanske inte behöver göra det, om regeringen nu föregriper oss. I går, samtidigt som Birgit Friggebo stod och talade här i kammaren, skrev Göteborgs-Posten: ”Regeringen höjer sparmålet. Ambitionen är nu inte att i första hand spara 12 miljarder under det budgetår som börjar 1 juli 1982, utan att nollställa hela den utgiftsökning som väntas uppkomma under budgetåret. —-- I dagens läge landar besparingarna på runt 14 miljarder.” Känns siffran igen? Det är precis den siffra som finns i den moderata partimotionen. I artikeln redovisas vidare var besparingarna skall göras. I slutmeningen framhålls: ”Sex miljarder har åstadkommits genom nedskärningar på strategiska områden som bostadssubventioner och sjukförsäkring.” Utmärkt. Jag tror att det t.o.m. är litet mer än vad som finns i vårt förslag, men överensstämmelsen är ändå mycket stor. Jag är nöjd och belåten med detta. Jag hoppas bara att Birgit Friggebo kan bekräfta vad som sägs eller i varje fall inte behöver dementera det i en kommande replik. Men låt mig ställa en fråga till statsrådet Friggebo. Det har här gjorts ett nummer av att vi moderater motsätter oss avdragsbegränsningar men ändå föreslår reduceringar av boendesubventionerna. Tydligen kommer regeringen att dels föreslå sådana reduceringar, dels därutöver begränsa avdragen. Det kommer ju att vara ett ännu större slag mot bostadsägandet. Måste inte detta betyda ett ännu större hot mot nyproduktionen av bostäder i framtiden?

Herr talman! Jag vet inte riktigt om det är Lars Tobisson eller Rolf Dahlberg jag skall lyssna på i den här diskussionen, men såvitt jag kunde förstå bekräftade Lars Tobisson att moderaterna har för avsikt att försöka fullfölja sitt program. Därmed håller samtliga de beräkningar av effekter som jag har tagit fram, och då kan man säga: Gud bevare småhusägarna för en moderat bostadspolitik! Beträffande spekulationerna om vad budgeten kommer att innehålla vill jag säga att det är sådant som vi ständigt har fått leva med under de senaste åren. Jag vet själv hur upprörda även de moderata statsråden var över de ständiga spekulationerna, som oftast inte hade något som helst sakunderlag i botten utan som var försök från journalisterna att visa att de hade speciella kontakter med kanslihuset. Detta var inte alltid fallet, och i stället förekom chansningar. Lars Tobisson vet mycket väl att han inte kommer att få något exakt besked nu om hur budgeten i dess helhet kommer att se ut den 10 januari. Det finns ju väl grundade skäl till att man har fastställt en viss tidpunkt för framläggandet av budgetförslag, nämligen att man vill få en total genomlysning av hela budgetsituationen. Det är sådana spekulationer som vi uppenbarligen får leva med — och fick leva med innan detaljerna exakt kunde preciseras när det gäller marginalskattereformen och därmed sammanhängande reformer. Det visade sig mycket riktigt att när regeringen och socialdemokraterna väl presenterade förslagen gick luften ur hela spekulationskampanjen. Så blir det naturligtvis också efter det att budgetpropositionen har presenterats.